Herr talman! Lars-Ove Hagberg och jag är överens om att de ökande kemiska riskerna ställer till problem. Men jag tycker att det är en felaktig historieskrivning att säga att socialdemokratin har ändrat inställning i denna fråga sedan 1976. Den grundläggande lagstiftningen på detta område har ändå arbetats fram under den socialdemokratiska regeringens ledning, och man har sedan arbetat vidare med denna lagstiftning som utgångspunkt. Man har nu fått vidgade erfarenheter, och en ökad mängd produkter har kommit till, och man är helt på det klara med att lagstiftningen behöver stärkas ytterligare. Därför har också socialdemokraterna i miljöskyddsutredningen i en reservation yrkat på hårdare tag mot dessa risker, bl.a. en starkare lagstiftning för att brott mot miljökraven skall kunna beivras. Socialdemokraterna i jordbruksutskottet har vidare gjort ständiga påstötningar, både före och efter 1976, för att få miljökontrollen att fungera bättre och har bl.a. krävt ökade anslag för detta. Därför tycker jag att Lars-Ove Hagbergs angrepp var helt onödigt. När det sedan gäller frågan om forskningsresurserna har vi varit mycket aktiva och bl.a. verkat för att skyddsombuden skall få tillgång till produktregistret för att bättre kunna ta itu med de kemiska riskerna. Vi har vidare från socialdemokratiskt håll motionerat om förbättringar av yrkesmedicinen. Man har inom arbetarrörelsen hela tiden varit positiv till att förstärka både forskning och kontroll på detta område. Jag tror därför inte att det finns någon anledning att tala om delade meningar när det gäller värdet av ökade satsningar på detta område.
Herr talman! Jag tror att vi är överens om att bedöma läget så att det finns stora behov av insatser, men jag vill göra gällande att detta har varit känt sedan lång tid tillbaka. Jag vill inte heller gå med på att socialdemokratin bara skall dra sig undan i oppositionsställning. Man befann sig ändå i regeringsställning när man lade fram förslaget till den lag som i dag uppvisar så stora brister. Om man först 1978/79 upptäcker att det behövs väldiga insatser på detta område, tycker jag att man har vaknat mycket sent — men det är bättre att vakna sent än att inte vakna alls på detta område. Frågan är dock vilka slutsatser man drar. Tänker man sätta åt dem som i dag överöser vårt samhälle med kemiska preparat? Det finns i dag mängder av undantag från gällande lagstiftning på området. Tänker ni verka för en sådan förändring i lagstiftningen som ni skriver om i er reservation, att det blir möjligt att göra ingrepp på arbetsmiljöområdet, även om de är till men för den s.k. företagsekonomiska lönsamheten, som alltid åberopas av företag och andra intressenter i sådana sammanhang? Är socialdemokratin beredd att sätta människan före andra hänsyn? Det är den stora fråga som vi måste ta ställning till, om vi skall kunna nå verkliga resultat på detta område inom den närmaste tiden.
Herr talman! Lagen om hälsooch miljöfarliga varor fungerar så att gränsvärden skall fastställas för olika kemikalier för att undvika att de som kommer i kontakt med dessa i arbetet skadas. Det finns ingen anledning att göra alla tillverkare eller importörer av kemikalier till bovar. Vi måste ändå tro på att man kan få till stånd ett samarbete med dem till människornas bästa, men vi måste samtidigt ge samhället klara maktmedel för att begränsa missbruk, och det är vad vi ständigt kräver från socialdemokratiskt håll. Vidare kan jag inte förstå varför man inte på vpk-håll kan vara positiv till en giftoch kemikommission. När man sammansätter en sådan kommission har man ju möjlighet att få in representanter för bl.a. arbetstagarparterna och på det sättet få ett förstärkt arbetstagarinflytande över denna viktiga del av miljöområdet. På den punkten har vi inte fått något klart besked.
Herr talman! Frågan om forskningen kan jag summera ganska kort. De forskningsinsatser som hittills varit vägledande både för socialdemokraterna här i riksdagen och för fackföreningsrörelsen har varit de som samhället står för. Arbetarnas egna erfarenheter och forskningsinsatser vägrar man att i någon större utsträckning bygga upp. Men det är de som är de viktiga i ansträngningarna att påverka det förfärliga inflödet av kemiska ämnen som finns. Vidare verkar det som om socialdemokraterna tror att de bland dem som importerar eller tillverkar giftiga ämnen skall kunna utsortera de hederliga från de ohederliga. Om socialdemokratin kan göra det och skriva en lag som fungerar i det avseendet, så är det naturligtvis O.K. Jag kan inte finna att det är möjligt att göra det. Därför tycker vi att både samhällets och fackföreningsrörelsens kontrollfunktioner måste vara effektiva och gälla alla. När det gäller frågan om en giftoch kemikommission tycker vi att det i dag är bättre att anta vårt förslag. Det ger en klar anvisning om vad som skall komma. I andra hand kommer vi naturligtvis att rösta för förslaget om en giftoch kemikommission, vilket är mycket bättre än borgerlighetens förslag.
Herr talman! Det vi diskuterar i dag är inte en resursfråga — det är ju ingen som har yrkat på ytterligare pengar — utan det är en organisationsfråga. Jag skall helt kort uppehålla mig vid denna. Frågan gäller om vi bör inrätta en giftoch kemikommission och om en sådan bättre än den organisation vi har i dag skulle kunna sköta försvaret mot gifterna. Den nuvarande organisationen är inte färdig. Vi har arbetat länge med våra miljölagar. En hel rad utredningar pågår, och flera har lagt fram sina förslag. Det hela är alltså under arbete. Det är möjligt att en giftoch kemikommission skulle vara en tänkbar lösning. Men vi kan från utskottets sida i dag inte säga någonting om det. Vi är överens om målet, nämligen att vi så långt det är möjligt skall bekämpa gifterna i vår miljö och särskilt i arbetsmiljön. Men en giftoch kemikommission skulle nödvändigtvis komma att beröra en mängd områden som i dag handhas av andra myndigheter. Särskilt skulle den helt förändra produktkontrollens nuvarande organisation. Produktkontrollens organisation är f. n. föremål för utredning, och då anser utskottet att det är bäst att vi väntar till dess att den utredningen är färdig innan vi börjar tänka på ytterligare omorganisationer. Utredningen om produktkontrollen skall bli färdig någon gång i år. Utredningen skall enligt direktiven syfta till en planmässig resursutbyggnad, som medger effektivaste möjliga kontroll av hälsooch miljöfarliga ämnen och som motsvarar utvecklingens krav. Vad beträffar frågan om ökad forskning, som också berörts i samband med förslaget om en giftoch kemikommission, vill jag säga att i en proposition som ligger på riksdagens bord men som antagligen inte kommer att behandlas i vår, nämligen propositionen nr 120, finns det ett förslag om ett miljömedicinskt laboratorium, som i samråd med arbetarskyddsstyrelsen, livsmedelsverket osv. skulle genomföra den sortens undersökningar som här krävs. I verkligheten skulle en giftoch kemikommission inte kunna göra särskilt mycket mer än det som redan görs i dag utöver det att den skulle kunna åstadkomma en annan form av samordning mellan olika myndigheters arbete. Det är egentligen också vad som står i reservationen. Samordningen kan naturligtvis alltid vara bättre eller sämre. Vi hoppas nu att utredningen om produktkontrollen kommer att lägga fram goda förslag om hur man skall kunna göra samordningen bättre. Då blir förhoppningsvis en hel del av reservanternas krav tillgodosedda — dessa gäller ju i huvudsak rent organisatoriska frågor. Det är mycket bra med en helhetssyn, men en sådan kan ju inte helt ersätta delarbetena. Sedan vill jag bara säga några ord beträffande frågan om tillgången till data på arbetsplatserna. Det är väl ändå ganska självklart att arbetsmarknadsministern och även utskottet måste avvakta vad arbetsmarknadens parter kommer fram till. Om de inte lyckas, får vi överväga vilka åtgärder vi bör vidta. Det är väl en vanlig princip att man inte i förväg säger till arbetsmarknadens parter att om ni inte sköter er så kommer vi att ingripa.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
Herr talman! Under de senaste åren har vi fått många signaler om ökade risker. Det är det som lett oss fram till uppfattningen att vi behöver en effektiv organisation, som snabbt kan gripa in. Det är inte meningen att utvecklingen av produktregistret skall rubbas eller att miljövårdsforskningen skall trappas ned därför att vi får ett nytt organ. En giftoch kemikommission skall fullgöra uppgifter utöver de insatser som görs redan nu. Det behövs nämligen en mer slagkraftig kontroll av de kemiska produkterna, och vi tror att denna kan åstadkommas av en sådan här övergripande kommission.
Herr talman! Om jag skulle ha glömt det förut, så yrkar jag nu bifall till motionen 795 och även till motionen 715, som jag tycker tar upp en väsentlig del av frågan. Så till Kerstin Anér. Effektivaste möjliga kontroll av de kemiska produkterna skall det vara, säger hon, och det kan väl var och en skriva under på. Men varför undandrar man sig den effektivaste möjliga kontrollen, nämligen förhandskontrollen? Varför vill man inte ha den? Kan Kerstin Anér, som vill vara miljökämpe i andra sammanhang, säga varför det knappast är sakligt motiverat med förhandskontroll, som ni bl.a. skriver i utskottsbetänkandet, och varför en förhandsgranskning skulle vara enormt resurskrävande? I förhållande till vad? Vad hänvisar ni till när ni skriver det här i utskottsbetänkandet? Jag tycker att Kerstin Anér i hederlighetens namn skall tala om, vad det är för effektivaste möjliga kontroll man kräver och vad det är för enorma krav på resurser man är så förfärligt rädd för.
Herr talman! De enorma resurserna är först och främst de som inte finns i statsbudgeten i dag, så det är ganska enkelt. Man kan ju inte plötsligt säga att nu skall vi ha en oerhört dyr kontroll — för dyr kommer den i varje fall att bli i absoluta tal — när man inte kan säga var man skall ta pengarna ifrån. Men vi har ju en miljöskyddslag, som i princip säger att man inte får sälja någonting som man inte kan visa är ofarligt. Uttrycket sakligt onödigt syftar på att alla varor ju inte är farliga eller i varje fall inte lika farliga. Man får koncentrera de resurser man har — vi har inte obegränsade resurser av någonting — på de farligaste sakerna, och det är just vad produktkontrollen gör.
Herr talman! Det är klart att det är viktigt med de enorma resurserna, som kanske inte finns i statskassan i dag. Men ur statskassan öser man enorma resurser på ohälsa, på det som skapar ett mycket sämre liv osv. De resurserna räknas inte hit. Skall vi börja förändra detta måste vi väl någon gång satsa de resurserna, så att vi kan slippa denna ohälsa. Jag tycker att utskottsmajoritetens försvar är mycket dåligt. Beträffande förhandskontrollen säger Kerstin Anér att man måste välja ut en och annan produkt. Jag tror att en förhandskontroll, när den får in sina rutiner, mycket snart vet vilka produkter den behöver ingripa mot. Dessutom vet man inte på förhand vilka varor som är farliga och vilka som inte är det. Därför krävs det framför allt att den som vill föra in en produkt skall bevisa att den är ofarlig.

Herr talman! Lars-Ove Hagbergs påstående att det är de kapitalistiska arbetsköparna som styr ställningstagandena i utskottet när det gäller svensk miljöskyddslagstiftning, är orättvist och felaktigt. Jag vill bara erinra om att den svenska lagstiftningen på såväl miljöskyddets som miijökontrollens område hör till de mest ambitiösa lagstiftningarna i världen. Det finns en del finesser i den amerikanska lagstiftningen, men — det säger Lars-Ove Hagberg själv — de realiseras dock inte av vissa skäl. Jag medger att det finns formuleringar som är intressanta och kanske värda att pröva också för vår del. Jag vill dock omedelbart säga att ingenting är så bra att det inte kan göras ännu bättre, och här finns säkert utrymme för mycket av förbättringar. Men jag blir litet fundersam när både Grethe Lundblad och Lars-Ove Hagberg med en rad påståenden och litet svulstiga formuleringar gör gällande att de kan lösa problemet. I betänkandet står att det är angeläget att vi nu får en helhetssyn och att det är viktigt att lagstiftningen ses över och skärps. Alla felaktigheter måste rättas till. Det finns anledning att på bred front angripa problemen. En mängd åtgärder måste sättas in på vitt skilda fält. Det måste vara en effektiv samordning av insatserna. Den erforderliga överblicken över det kemiska området saknas. Vad är nu allt detta? Det är mycket fina ord och fina formuleringar. Men slutsatsen och förslaget till lösning är att det måste vara en ny organisation, en ny, slagkraftig kommission, som skall göra stora insatser. Det skulle vara mycket förnämligt och rätt, om nu detta vore någon garanti för att det plötsligt skulle hända något. Här har vi en inarbetad organisation, med alla dess brister — bristande resurser och kanske alltjämt inkörningsproblem. Men vad är det som säger att en helt ny kommission plötsligt skulle vara så annorlunda och så effektiv och kunna lösa alla problem? Vi är inte riktigt säkra på det, och därför har vi nöjt oss med att säga att den översyn som nu pågår över både resurser och organisation inom produktkontrollnämnden bör kunna ge besked om vad det är som nu behöver rättas till ytterligare. Jag tycker att det inte är riktigt rättvist att man vid alla sådana här tillfällen, år efter år, försöker misstänkliggöra varandras ambitionsnivå. Jag vill slå fast att för utskottsmajoritetens del är en mycket angelägen ambition att komma till rätta med alla dessa miljörisker, att följa principen i lagstiftningen att ”skada på människor eller i miljön genom kemiska produkter skall förebyggas”. Det ”åläggs var och en som tillverkar, försäljer eller på annat sätt hanterar eller importerar kemiska varor att vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att hindra eller motverka att varorna får skadliga verkningar”. Vidare heter det: ”En grundprincip är att redan misstanke om att en kemisk produkt kan vara skadlig för människan eller miljön medför att producenter m.fl. måste vidta försiktighetsmått —— =.” Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk med att citera ytterligare ur betänkandet. Dessa principer tycker jag inte går att angripa; de är riktiga. Jag medger att det än så länge är svårt att följa upp alltsammans. Än så länge måste det till nya åtgärder. Vi måste gå vidare och utveckla kunskaper, åtgärdsprogram och resurser. Men jag kan inte se att det finns några riktigt stringenta förslag i vare sig motionerna eller reservationerna som direkt kan antas av riksdagen. Jag vill helt tillbakavisa det onödiga resonemanget varje år om att det skulle vara skillnad i ambitionsnivå.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
Herr talman! Det kan inte vara okänt för Einar Larsson att vi vartenda år i jordbruksutskottet sedan lagen om hälsooch miljöfarliga varor kom till har konstaterat att det går väldigt långsamt när det gäller produktkontrollen. Vi har ständigt fått konstatera att det finns inkörningsproblem. Nu, efter sex år, tycker vi att det snart måste börja hända litet mer. Ute på arbetsplatser i olika orter möter man ofta dessa risker och upplever människornas oro över att det händer så litet. Man ser att det finns gifter i omgivningen, och man vet att tillverkare och importörer kan sälja och hantera dem utan några större begränsningar. Då förstår man att det kanske måste till en mer effektiv organisation. Det är bakgrunden till vårt krav. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Giftskandalerna och de kemiska skandaler som inträffat på senare tid är väl ändå de allra största som hänt i arbetsliv och miljö på många årtionden. Det är en jätteskandal att något sådant fått förekomma. tressena har naturligtvis inte styrt utskottet. Men de har kanske ändå påverkat Einar Larssons ambitioner att satsa resurser på att upprätthålla de högtidliga formuleringarna i lagen en aning. Mängder av dispenser och otillräckliga möjligheter gör i dag att de kemiska riskerna kan införas utan kontroll. Det är dagens verklighet. De krav vpk ställt på att ändra lagen så att en förhandsprövning kan bli möjlig, att se till att facket får ordentliga resurser till detta, kallas svulstiga formuleringar. De skall jämföras med det Einar Larsson själv tog fram, nämligen att krav skall ställas på företagsamheten. Det var vad han kunde komma fram till att det står i lagen i dag. Men han nämner inget om de resurser som behövs för att följa upp riskerna. Einar Larssons inlägg blir mer av en skandal än svårigheten att komma till rätta med gifterna och kemikalierna, då man inser att den som är ansvarig i utskottet för de här frågorna har en sådan begränsad syn på dem att han är tvungen att gömma sig bakom det som står i en arbetsmiljölag, och glömmer att resurserna inte finns.

När straffbestämmelserna för sedlighetssårande framställning upphävdes 1970 införde riksdagen en lag mot pornografisk skyltning. Det har visat sig att detta förbud i praktiken intet betyder. Anmälan om överträdelse däremot ger intet resultat. Det är olämpligt och för samhällets bestånd farligt med lagar som inte kan hävdas. Avser regeringen att vidtaga åtgärd som leder till att bestämmelserna efterlevs?
Herr talman! Tore Nilsson har — under påstående att anmälan om överträdelse av bestämmelsen om förbud mot pornografisk skyltning i praktiken inte ger något resultat — frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärd som leder till att bestämmelsen efterlevs. Enligt 16 kap. 11§ brottsbalken skall den som på eller vid allmän plats genom skyltning eller annat liknande förfarande förevisar pornografisk bild på sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt dömas för otillåtet förfarande med pornografisk bild till böter eller fängelse i högst sex månader. Grundtanken bakom bestämmelsen är att ingen mot sin vilja skall behöva ta del av sådana pornografiska framställningar som enligt gängse värderingar uppfattas som sedlighetssårande, kränkande eller på annat sätt stötande. En förutsättning för straffbarhet är därför att bilden förevisas på eller vid allmän plats. Varje slag av skyltning e.d. med pornografisk bild är emellertid inte kriminaliserad. Det krävs att bilden eller bilderna förevisas på ett sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt. Vid bedömningen om denna förutsättning är uppfylld får beaktas varje bilds speciella karaktär men även helhetsintrycket av skyltningen. Avsikten har varit att straffbelägga skyltning eller liknande förevisning av bilder som t.ex. visar samlag eller på ett påträngande och detaljerat sätt återger könsorgan. Det kommer i första hand an på polisoch åklagarmyndigheterna att ingripa mot otillåten skyltning med pornografisk bild. I den mån anmälningar om sådan skyltning inte ger resultat torde det bero på att åklagaren eller — om åtal har väckts — domstolen inte delar anmälarens uppfattning att den ifrågavarande skyltningen är straffbar. Enligt vad jag har inhämtat pågår emellertid f. n. såväl i Stockholm som i Göteborg flera förundersökningar med anledning av anmälningar om otillåten skyltning. Jag vill framhålla att frågan om yttrandefrihetens gränser i vad gäller pornografi nu prövas av yttrandefrihetsutredningen. Kommittén har redan utarbetat ett delbetänkande om barnpornografi. Detta betänkande har lagts till grund för en proposition som i dagarna överlämnats till riksdagen.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag tycker att innehållet är ganska intetsägande. Vianserju att lagar skall efterlevas, och en lag som bara finns på papperet är sämre än ingen lag alls. Nu står det i svaret att det kan finnas anledning till att det inte blir resultat av anmälningarna. Men man måste fråga sig hur det står till när av 100 anmälningar bara en enda bevisligen har lett till fällande dom. Jag har här handlingen som gäller just den domen. Det var så sent som den 10 april i år i Helsingborg som en kvinnlig rådman undertecknade den fällande domen. Det görs alltså hundratals anmälningar utan att någonting sedan sker. Det torde knappast finnas någon svensk som rör sig i bebyggda områden som har undgått att finna att förbudet överträds. Det är en mycket allvarlig sak, och det är också en diskriminering av kvinnan. Vi såg senast i går i en av kvällstidningarna att Thailand har reagerat mot vissa tidningar i Sverige och deras smutskastning av Thailands kvinnor. Det är alltså internationellt känt att det här i Sverige är beklagliga förhållanden. Regeringen har just lagt fram en proposition om jämställdhet, och det är berömvärt. Men om man inte ens kan hävda lagen mot pornografisk skyltning, som ju diskriminerar kvinnan i högsta grad, måste man fråga sig var vi har hamnat. Jag vill gärna ställa en följdfråga till justitieministern, om han inte kan tänka sig ett snabbt förbud mot förråande pornografi, denna exploatering av kvinnor. Jag vill också fråga om inte justitieministern anser att det vore passande att tillsätta en expertgrupp för just den här frågan till den utredning som har till uppgift att utreda frågan om en ny yttrandefrihetsgrundlag. Mängder av medborgare har reagerat. Tidningen Dagen framförde den 16 mars i sin ledarartikel ett krav på att förbudet mot porrskyltning måste efterlevas, och man talar där om en medborgarrörelse emot detta underliga sätt på vilket tryckfriheten kommit till uttryck. När det gäller den fällande domen i Helsingborg har denna säkert sin förklaring i att det där finns en grupp som kallar sig Grupp 8 och som har reagerat starkt. Det visar sig alltså att man ute i landet upplever detta som mer negativt och mer besvärande än tydligen justitieministern gör. Jag förväntar mig verkligen att det sker en ändring på det här området. Skall vi ha kvar lagen, så måste den också efterlevas. Det kan inte heller vara möjligt att det förhåller sig så att det inte funnits skäl för de anmälningar som gjorts, så att de inte följts upp och kanske inte ens tagits upp inför domstol.
Herr talman! På Tore Nilssons följdfrågor vill jag svara: Det är inte möjligt att göra någon skärpning av lagbestämmelsen omedelbart. Detta förutsätter ändring i tryckfrihetsförordningen och är alltså en grundlagsfråga. Just denna grundlagsfråga skall yttrandefrihetsutredningen syssla med i sitt fortsatta arbete. Jag tycker inte att det finns någon anledning att ytterligare förstärka yttrandefrihetsutredningens sammansättning, eftersom den redan har en mycket gedigen sammansättning. Att de anmälningar som gjorts inte har lett till så många fällande domar är en sak som inte regeringen kan påverka. Det är domstolarna som dömer, och de har tillämpat lagen i det skick den förelegat efter riksdagens beslut om att införa denna lagstiftning. Frågan om lagstiftningen skall skärpas ligger emellertid hos yttrandefrihetsutredningen.
Herr talman! Det här måste betyda att förbudet mot pornografisk skyltning bara var en skenmanöver. När man tog bort den nyttiga och välgörande lagen som vände sig emot sedlighetssårande utställning av bild fick vi det här förbudet, som har visat sig betyda platt intet. Frågan är om inte justitieministern bör plocka bort förbudet, för i praktiken betyder det ingenting. Justitieministern var ju ordförande i yttrandefrihetskommittén och var medt.ex. år 1970 när konstitutionsutskottet i sitt betänkande nr 39 talade om sådant som innebar kränkande av den allmänna känslan för anständighet och som hade ett grovt sedlighetssårande eller uppenbart förråande innehåll, och jag tycker att han mot den bakgrunden bör ha — och jag tror också att han har det — förståelse för att detta är en sak som är allvarlig. Jag vill inte här gå in på att diskutera domstolarnas domar, det vore oriktigt av mig, men det måste vara så att lagen ingenting betyder, att förordningar inte tjänar någonting till. Vi får finna oss i att se att kvinnor framställs på detta förnedrande sätt. Det är inte någonting som är hedrande för oss, det passar inte in i en demokrati och det är framför allt stridande också mot jämlikhetstanken, eftersom kvinnan diskrimineras.
Herr talman! Att inte den nu gällande lagstiftningen enligt min mening är i alla avseenden lyckad framgår redan av att jag föreslog tillsättandet av yttrandefrihetsutredningen, som i sitt uppdrag har bl.a. att ta upp frågan om pornografi. Yttrandefrihetsutredningen har redan till en del tagit upp denna fråga genom förslaget om förbud mot barnpornografi. Men självfallet fortsätter utredningen sitt arbete, vilket också sägs i propositionen. Detta är alltså bara en etapp.
Herr talman! Jag tackar för det tillägget, och jag vill än en gång vädja till Sven Romanus att överväga om det ändå inte vore lämpligt att tillsätta en expertgrupp. Man måste också betänka att det är brådskande. Troligt är att människor som handlägger sådana här frågor inom åklagarmyndigheterna och inom andra myndigheter behöver ägna mer tid åt att utreda de här frågorna.

Herr talman! Jan Bergqvist har frågat mig när regeringen tänker lägga fram förslag om bättre anställningsskydd för långtidssjuka. Den frågan har utretts av anställningsskyddskommittén i promemorian Uppsägningsskydd för vissa långtidssjuka . Promemorian har nyligen remissbehandlats och propositionsarbetet pågår inom arbetsmarknadsdepartementet. En proposition bör kunna föreläggas riksdagen under innevarande riksmöte.

Herr talman! Med stigande otålighet väntar de långtidssjuka på att få ett bättre anställningsskydd. De vill att man. skall slopa tre ord i lagen om anställningsskydd. Med rätta frågar de: Varför skall detta ta så förtvivlat lång tid? Det för regering och riksdag generande svaret är att den här frågan kunde ha blivit löst för ett par år sedan, men tyvärr har de borgerliga försenat och förhalat. I princip tillstyrkte riksdagen redan för tre år sedan, och man förutsatte att regeringen skulle ta de initiativ som behövdes för ett genomförande. Men 1977 gick de borgerliga emot ett socialdemokratiskt krav att regeringen skulle skynda sig. I höstas var den här frågan förmodligen så besvärande för de borgerliga att de inte längre kunde gå emot den förtursbehandling som de vägrade 1977. De tyckte då att de inte kunde motsätta sig ett uttalande om att det är angeläget att frågan tas upp med förtur, så att riksdagen skyndsamt kan föreläggas förslag till lösning av de problem som tas upp i den socialdemokratiska motionen. Och så skrev man till regeringen. Nu har jag frågat när förslaget kommer, och arbetsmarknadsministern säger att en proposition bör kunna föreläggas riksdagen under innevarande riksmöte. Men det är inget klart svar. Kommer förslaget eller kommer det inte —- och framför allt kommer det i så god tid att riksdagen kan besluta i vår?

Herr talman! Jan Bergqvist menar att frågan har förhalats. Får jag erinra om att jag i svaret har angett att remissbehandlingen helt nyligen har avslutats och att vi i departementet omedelbart har satt i gång arbetet för att kunna lägga fram ett förslag. Det är verkligen inte fråga om någon förhalning utan om en snabbehandling. Min förhoppning är att man skall kunna klara det här under de få veckor som återstår. Om riksdagen hinner behandla förslaget blir en senare fråga. Av praktiska skäl förefaller det bli svårt att klara detta under våren. Men det är ju utskottens och riksdagens sak att planera sådant. Får jag, herr talman, ändå säga att jag naturligtvis delar Jan Bergqvists uppfattning att det är angeläget att förbättra de långtidssjukas situation på arbetsmarknaden, men det förtjänar kanske också att framhållas att den nu aktuella lagstiftningsfrågan framför allt synes vara av principiell natur. Enligt vad anställningsskyddskommittén har funnit är det nämligen mycket få av dem som får helt sjukbidrag som kan rehabiliteras. Och det antal människor som kan rehabiliteras så väl att de kan återvända till sin egen arbetsplats är ännu mindre — där rör det sig endast om ett fåtal av sjukbidragsfallen. Det gäller därför att skapa regler som fångar upp de här fallen utan att det medför problem för alla de övriga. Det föreligger nämligen annars en uppenbar risk för att det skapas en kader av vikarier, som får osäkra anställningsförhållanden under lång tid. Jag anser därför att det måste göras en avvägning mellan de intressen som de långtidssjuka har av att kvarstå i sin anställning och de intressen av en fullvärdig anställningstrygghet som de människor har som de facto kommer att uppehålla anställningarna.

Herr talman! Det här är mycket allvarligt. Vi får nu beskedet att arbetsmarknadsministern inte räknar med att riksdagen kommer att få förslaget i så god tid att beslut kan fattas i vår. Tidigare hade man ändå räknat med att propositionen skulle kunna komma den 30 mars och att riksdagen skulle kunna behandla frågan den 8 juni. Nu finns risk för att den borgerliga majoriteten än en gång kommer att förhindra en lösning av denna fråga. Frågan är mycket viktigare än arbetsmarknadsministern försöker göra gällande. Han vill tona ner den och säger att den rör så få. Men detta är ett felaktigt synsätt. För det första rör det sig inte om så få människor — det finner man om man går igenom det hela. För det andra måste man ställa frågan: Hur påverkas människorna i sin rehabilitering om de mister fotfästet på arbetsmarknaden? Det finns ett stort antal fall som visar att möjligheten att bli frisk och snabbare komma tillbaka minskas av att man stängs ute från sin arbetsplats och därmed mister fästet i tillvaron. Man har då inte längre möjlighet att klara sig vidare. Det är just det som är så allvarligt. Ständigt möter man personer som arbetar med rehabilitering som säger att bland det svåraste för dessa människor är att de mister känslan av att höra hemma någonstans då de blir arbetslösa. Därför är detta en mycket allvarlig fråga.
Herr talman! Remissbehandlingen var klar någon av de sista dagarna i februari. Vi är nu i mitten av april och har propositionsarbetet i full gång. Jag kan inte förstå att Jan Bergqvist kan rikta någon som helst kritik mot detta. Det är den snabbaste behandling som det över huvud taget är möjligt att få i regeringens kansli av den här frågan. Allt resonemang om förhalning tycker jag är orimligt. När det sedan gäller avvägningsproblemet, som jag tog upp, hoppas jag ändå att Jan Bergqvist är medveten om att det här föreligger en svårighet. De uppgifter jag stöder mig på är naturligtvis anställningsskyddskommitténs uppgifter. Dem kan Jan Bergqvist själv ta del av, och han får nog då klart för sig att de proportioner som jag här nämnde är riktiga. Jag har alltfort uppfattningen att den här frågan skall lösas snarast möjligt, men att det skall ske på ett flexibelt sätt så att man inte stör någotdera av dessa intressen.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern kan inte förneka att de borgerliga vägrade förtursbehandla denna fråga 1977. När det sedan gäller propositionsarbetet vill jag påpeka att det gäller en liten utredning på 20 glest skrivna A 5-sidor. Vad det handlar om är om man i 33 § skall slopa de tre orden ”eller helt sjukbidrag”. Utredningen kommer fram till att dessa ord bör slopas. Om man vet vad man vill i denna fråga, kan man bli färdig med den i så god tid att ett beslut i ärendet kan fattas under innevarande riksmöte. Jag kan garantera att det inte är socialdemokraterna som motsätter sig att frågan nu i vår behandlas av riksdagen. Vi har hos regeringen tyvärr kunnat notera en tendens till stor lyhördhet för just de synpunkter som arbetsgivarna företräder. I slutet av utredningen anförs också från arbetsgivarsidan en reservation, som har karaktären av den obotfärdiges förhinder. Det är mycket beklagligt att arbetsmarknadsministern nu fortsätter på den väg som regeringen tidigare slagit in på och som innebär att man är så mjuk i ryggen inför alla synpunkter som kommer från arbetsgivarna. Lösningen av de sociala problemen kan man i stället förhala hur länge som helst.
Herr talman! Nej, Jan Bergqvist, det har inte varit fråga om någon förhalning på denna punkt. Denna fråga har förtursbehandlats, och jag har angivit de tider som gällt för vårt propositionsarbete i arbetsmarknadsdepartementet. Det finns verkligen ingenting att anmärka mot de tider som gäller i det avseendet. I vad sedan gäller antalet ord som skall ändras i en lagstiftning är det inte alltid det som är avgörande för problemets svårighetsgrad, och det tror jag också att Jan Bergqvist är medveten om. Vidare vill jag säga att det här inte är fråga om något arbetsgivarintresse. Jag har inte nämnt ett ord om det. Vad jag talade om i min första replik, Jan Bergqvist, var hur man skall tillgodose de intressen som företräds av dem som skall gå in på de långtidssjukas tjänster, med en osäker anställningstrygghet. Det är alltså löntagarintressen som jag har företrätt i denna avvägningsfråga, inte arbetsgivarintressen, som Jan Bergqvist försöker påskina.
Herr talman! Det vore då tacknämligt om arbetsmarknadsministern kunde Torsdagen den lyssna på vad företrädarna för de anställdas organisationer säger i denna fråga. 19 april 1979 Men det gör inte arbetsmarknadsministern. De anställdas organisationer kräver att denna fråga skall lösas, men arbetsgivarna motsätter sig detta. Arbetsmarknadsministern står som åsnan framför hötapparna och kan inte ta klar ställning till förmån för dem som det här gäller. Arbetsmarknadsministern kan vidare inte förneka att han 1977 motsatte sig en förtursbehandling av denna fråga genom att i riksdagen rösta emot det socialdemokratiska förslaget.

Herr talman! Riksdagen beslutade den 15 mars 1979 i enlighet med förslag i propositionen 1978/79:73 om åtgärder för arbetshandikappade, att ett centralt institut skall inrättas för metodutveckling, forskning och personalutbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. Sven-Gösta Signell har frågat mig om jag är beredd att föreslå att detta institut blir lokaliserat till Skövde. Han anser att Skövde har förutsättningar att bli en bra lokaliseringsort och framhåller vidare, att Skaraborgs län har förbigåtts vid tidigare omlokaliseringar av statlig verksamhet. Riksdagens beslut om metodinstitutet innebär, att det skall inrättas inom arbetsmarknadsverket. Det kommer att bildas genom att de forskningsoch metodutvecklingsinriktade delarna av resp. statens arbetsklinik i Solna och psykotekniska institutet vid Stockholms universitet läggs samman. Den praktiska klientinriktade verksamhet som finns hos de båda institutionerna skall överföras till motsvarande praktiska verksamhet vid arbetsmarknadsinstitut i Stockholms län. I motionerna 1033 av Bengt Bengtsson m.fl. och 2042 av Kurt Hugosson m.fl. yrkades under riksdagsbehandlingen av förslaget, att riksdagen skulle besluta att institutet förläggs till Göteborg. Riksdagens ställningstagande blev dock, att också andra orter än Stockholm och Göteborg borde vara tänkbara och att lokaliseringsfrågan därför borde utredas närmare. En sådan utredning borde, enligt riksdagens mening, klargöra möjligheterna att förlägga institutet utanför Stockholm och — om detta visar sig möjligt — undersöka vilken ort eller vilka orter som är tänkbara med hänsyn till institutets uppgifter och kontaktbehov. Om utredningsarbetet leder fram till att en förläggning till Stockholmsområdet är nödvändig, bör skälen härför anges. Utredningsresultatet bör föreläggas riksdagen för dess ställningstagande. 11 Sedan snart ett år tillbaka arbetar en särskild organisationskommitté, NYR, med att förbereda den nya organisationen med arbetsmarknadsinstitut och metodinstitut. Det är, som jag ser det, naturligt att NYR får tilläggsdirektiv att utreda lokaliseringsfrågan. Hos NYR finns den samlade sakkunskapen om verksamheten. Eftersom AMS enligt riksdagsbeslutet blir huvudman för metodinstitutet — liksom för fältorganisationen med arbetsmarknadsinstitut — bör NYR samråda med AMS i sitt utredningsarbete.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

Herr talman! Ove Karlsson har frågat industriministern om han är beredd att i nuvarande svåra läge för Malung göra en insats för att rädda sysselsättningen i en hårt drabbad ort. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bakgrunden till den fråga som Ove Karlsson har ställt är föreliggande varsel om uppsägning av 40 kollektivanställda och 30 tjänstemän vid Jofa AB. Efter kontakt med Volvokoncernen, som äger Jofa, har jag inhämtat följande. Flertalet av de svenska företagen i sportoch fritidsbranschen har f.n. överkapacitet och lönsamhetsproblem. I en utredning som nyligen har gjorts inom Jofa visades, att företagets verksamhet skulle kunna förstärkas genom ett samgående eller ett samarbete med andra svenska sportoch fritidsföretag. Vid årsskiftet togs från Jofas sida initiativ i denna riktning, men det önskade resultatet nåddes inte. Diskussionerna avslutades i mitten av mars. I denna situation ansågs det nödvändigt att utfärda föreliggande varsel för att reducera befintlig och förväntad överkapacitet. Stora ansträngningar har vid sidan om förhandlingarna gjorts för att inom andra delar av Volvokoncernen finna lämpliga alternativa sysselsättningsprojekt för Malung. Viss framgång har redan uppnåtts och ytterligare projekt undersöks f. n. Arbetet med att försöka skaffa fler arbetstillfällen till Malung skall fortsätta. Enligt vad jag har erfarit återupptas under de närmaste dagarna de tidigare avbrutna förhandlingarna om samverkan mellan Jofa och ett annat företag i branschen. Enligt Volvos bedömningar kan utgången av dessa ej påverka den överkapacitet som finns på tjänstemannasidan. Däremot kan sysselsättningsmöjligheterna för de kollektivanställda eventuellt komma att påverkas i positiv riktning. Jag bedömer därför att det finns vissa förutsättningar för att de 40 arbetstillfällena på arbetarsidan skall kunna räddas för Malungs del. Den svenska bilindustrin arbetar efter en besvärlig nedgångsperiod i dag med goda framgångar på exportmarknaderna. I ett sådant läge skulle det kunna vara möjligt, som Ove Karlsson föreslår, att någon form av ytterligare legotillverkning förläggs till Malungsfabriken. Jag kommer att följa den fortsatta utvecklingen vid Jofa i Malung. Låt mig till sist få understryka, att jag är väl medveten om problemen på att främja syssel arbetsmarknaden i Malungsområdet. Regeringen är beredd att med regionalpolitiska insatser stödja sådana projekt som medför ny sysselsättning i regionen. Som ett exempel kan jag nämna att regeringen i februari månad i år beviljade AB Norema Industrier 5,6 milj.kr. i lokaliseringsstöd för investeringar i Malung som beräknas leda till 23 nya arbetstillfällen.
Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Malungs kommun är hårt drabbad genom de minskningar av antalet sysselsatta i skinnindustrin som skett under några år och som i stort sett har berott på den lågprisimport som förekommer. Ett varsel om uppsägning av 70 anställda kan på en större ort förefalla vara av ringa betydelse, men när 70 anställda hotas av avsked på en ort av Malungs storlek är det ett mycket hårt slag. Att Jofa, ett företag i fritidsbranschen, skall drivas lönsamt kan jag ha förståelse för, men att inte en stor koncern som Volvo, som äger Jofa, skulle kunna klara sysselsättningen genom omdisposition av sin tillverkning har jag svårt att förstå. Jag har ställt frågan mot bakgrund av att det krävs nya arbetstillfällen till Malungs kommun, inte bara för att ersätta de 70 som nu tycks försvinna genom Volvos agerande utan också för att allmänt förstärka arbetsmarknaden genom fler industrijobb. När en stor koncern som Volvo etablerar sig på en ort tycker man att de anställda skulle kunna känna trygghet i anställningen och att det skulle vara naturligt med en omflyttning av produkttillverkning så att sysselsättningen kan garanteras. För ett företag som Volvo, med åtskilliga tusen anställda och med dotterföretag i flera länder, borde det vara en ringa insats att skapa ny sysselsättning för 70 personer — ja, företaget borde t.o.m. kunna skapa ytterligare 70 arbetstillfällen. När nu Volvo inte vill göra detta hoppas jag att kommunen av arbetsmarknadsministern får hjälp med att behålla och helst öka sysselsättningen där. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern är beredd att utnyttja alla sina kontakter för att stödja kommunen och länsstyrelsen i deras kamp för att få nya arbetstillfällen till kommunen.
Herr talman! Får jag bara erinra Ove Karlsson om att regeringen genom ett beslut 1977 stödde en lokalisering av centrallagret för Jofa just till Malung. Det är min uppfattning att den etablering som kunde ske genom detta stöd har tryggat sysselsättningen i Malung vad det gäller fritidssektorn. Utan den satsningen hade situationen i Malung sannolikt varit än allvarligare. Jag tror att det är värt att påminna om att man genom denna åtgärd band den här verksamheten till Malung. Sedan håller jag med om att det finns all anledning att följa denna fråga och genom industridepartementets etableringsdelegation försöka påverka Volvokoncernen att erbjuda största möjliga antal arbetstillfällen i Malung.
Herr talman! Nu gäller det ändå framtiden, och för framtiden krävs nya arbetstillfällen till kommunen. För det behöver vi stöd från alla håll, både från arbetsmarknadsdepartementet och industridepartementet. Som jag sade hoppas jag att regeringen är beredd att utnyttja alla sina kontakter för att skapa nya arbetstillfällen genom att till kommunen flytta nya tillverkningar, så att antalet industrisysselsatta verkligen kan öka.
De senaste åren har arbetsmarknadssituationen i norra Dalsland varit mycket bekymmersam. Industrisysselsättningen har minskat kraftigt, då företag och bruk lagts ned, anställningsstopp har rått vid större industrier och olika industriinvesteringar har skjutits på framtiden. Vidare har det rått stor ovisshet när det gäller sysselsättningen för alla anställda vid det statliga Förenade Well AB i Billingsfors. Är statsrådet beredd att redovisa sin syn på hur och när den framtida sysselsättningen vid Förenade Well AB i Billingsfors skall lösas?
Herr talman! Rune Johansson i Åmål har frågat mig på vilket sätt jag avser att trygga sysselsättningen vid AB Förenade Well i Billingsfors. Olle Eriksson har frågat mig om jag är beredd att redovisa min syn på hur och när den framtida sysselsättningen vid Förenade Well i Billingsfors skall lösas. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. År 1976 ansökte Förenade Well, som ingår i AB Statens Skogsindustrier (ASSD, om lokaliseringsstöd för uppförande av en ny wellpappfabrik i Billingsfors som ersättning för den nuvarande fabriken, som skulle läggas ner. Sedan företaget under våren 1977 löst tomtfrågan i Billingsfors beslutade regeringen i juni månad samma år att bevilja Förenade Well lokaliseringsbidrag med 8 milj.kr. och lokaliseringslån med 18 milj.kr. för uppförande av en ny wellpappfabrik i Billingsfors. Under år 1978 har bolaget meddelat att man inte avser att förverkliga planerna på en ny wellpappfabrik i Billingsfors på grund av de marknadsbedömningar som man har gjort. I mitten av oktober månad år 1978 inlämnade bolaget i stället en ansökan till regeringen om lokaliseringsstöd för uppförande av en fabrik för tillverkning av plastfilm för förpackningsändamål i Billingsfors. Bolaget har ansökt om maximalt lokaliseringsstöd för en sådan fabrik. Vid behandlingen av denna ansökan inom industridepartementet har det framkommit att en viss överkapacitet f. n. råder inom den svenska plastfilmsbranschen. I samband med ett beslut om lokaliseringsstöd till Förenade Well måste regeringen därför se till att stöd inte ges i sådan omfattning eller i sådana former att konkurrensen med etablerade företag i branschen snedvrids så att sysselsättningen på andra håll i landet kommer i fara. Överläggningar har därför förts med Förenade Well rörande dels kapaciteten i den planerade plastfilmsfabriken, dels storleken av de merkostnader som kan beräknas uppstå för Förenade Well vid en investering i Billingsfors jämfört med andra tänkbara lokaliseringsorter. Dessa överläggningar är nu i det närmaste avslutade, och jag räknar därför med att regeringen inom kort skall ha underlag för att ta ställning till Förenade Wells ansökan om lokaliseringsstöd för investering i Billingsfors.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är ingen överdrift att påstå att detta förmodligen är det mest segdragna lokaliseringsärende som hittills förekommit i landet. Man har snart tappat räkningen på hur många gånger Förenade Wells nysatsning i Billingsfors varit nära en lösning. Därför har jag i tre år avstått från att ta upp den här frågan i riksdagen. Men nu går det inte att förhala ärendet längre, nu måste ett beslut fattas. Jag har många gånger frågat mig hur länge de anställda och deras familjer skall stå ut med denna ovisshet och hur länge deras tålamod skall räcka. Är det anständigt att ett statligt företag först låter en fattig kommun göra investeringar för denna företagsetablering för att sedan inte vilja etablera sig i Billingsfors? Har inte politiker i ett sådant läge skyldighet att säga ifrån — nu får det vara nog? Herr talman! Det skulle vara frestande att påminna om hur några högt uppsatta statliga tjänstemän försökt motarbeta denna etablering, men av respekt för talmannens klubba skall jag avstå från att göra detta. Jag skall inte kritisera Rolf Wirtén för hans agerande hittills när det gäller Förenade Well. Rolf Wirtén har ju ännu inte haft det här ärendet så länge under sina vingar. Ett par kommentarer vill jag ändå göra med anledning av svaret. Där pekar arbetsmarknadsministern bl.a. på överkapaciteten och säger vidare att regeringen därför måste se till att konkurrensen med etablerade företag i branschen inte snedvrids så att sysselsättningen på andra håll i landet kommer i fara. Jag förutsätter att arbetsmarknadsministern känner till att med de 6 000 ton som planerats blir det ingen överkapacitet, det finns avsättningsmöjligheter, och det blir ingen snedvridning av konkurrensen. Jag tolkar ändå svaret som att regeringen är beredd att ge stöd till investeringen i Förenade Wells fabriker i Billingsfors. Jag skulle slutligen bara vilja vädja till arbetsmarknadsministern om ett löfte att departementet kommer att se till att investeringen i Billingsfors äntligen kommer till stånd.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Det hade varit mycket värdefullt om det i dag givits ett klart besked om att vi nu var framme vid målet för den här frågan. De ställda frågorna om problemen vid Förenade Well i Billingsfors rör en av en rad åtgärder som vidtagits för att ul. a. trycka på behandlingen av den här frågan — f. ö. en fråga som i sig rymmer ett av Sveriges längsta och mest utdragna lokaliseringsärenden. En annan påtryckningsmetod har varit alla de uppvaktningar — större och mindre — som företagits under de senaste tre fyra Nr 127 åren. Det rör sig om ett drygt 25-tal uppvaktningar med deltagande av representanter för facket, kommunen och politikerna. Ett tredje sätt att trycka på i frågan var den demonstration som ägde rum för knappt två veckor sedan utanför riksdagshusets entré och utanför industridepartementets port vid Storkyrkobrinken 7. Det var de anställda som efter en vid Förenade flera år fyllda av löften om en ny fabrik och grusade förhoppningar på det Well AB i Billingssättet ville väcka uppmärksamhet för sina problem och föra fram kraven att få fors ha kvar sina arbeten, som de på ett mycket förtjänstfullt sätt har skött år efter år. Jag vill verkligen intyga detta, då jag bor på orten och på nära håll kunnat följa verksamheten sedan starten 1948. Jag skall bara ge några exempel: Trots att man under senare år haft en hårt nedsliten maskinpark och en arbetsmiljö som långt ifrån fyller de krav som ställs på en sådan i dag har de anställda med sina arbetsinsatser gett sitt företag goda vinster som varje år kunnat räknas i miljonbelopp. Personalomsättningen har varit bland de lägsta i landet för företag av den här storleken. Då man övergick från ackord till månadslön ökades produktionen med ca 10 96. Som Rune Johansson var inne på har kommunen fått vidkännas stora kostnader för bl.a. markfrågor. Sedan skall vi i detta sammanhang inte glömma bort människorna, att alla de anställda vid Förenade Well ställs inför stora svårigheter om en nedläggning sker. Jag kan intyga riktigheten i vad Rune Johansson nämnde i det avseendet. Några ersättningsjobb finns inte i Billingsfors kommun. Det är en glesbygdskommun, där industrisysselsättningen under de senaste åren minskat med ca 15 96. Ett 60-tal av de ca 90 anställda har egna villor och har svårt att flytta från den bygd där de är födda och har verkat hela sitt liv. Det finns många frågor att ställa i detta sammanhang. Ovissheten är svår och tålamodet tryter för de anställda. Jag hoppas att statsrådet är medveten om detta och nu gör allt för att den här frågan skall få en snar lösning.
Herr talman! Rune Johansson ställde en fråga, om jag ville göra vad på mig ankommer för att få till stånd en investering i Billingsfors, och Olle Eriksson har upprepat den frågan i stort sett. Då vill jag bara markera att för min del har jag hela tiden haft en positiv syn på den här frågan och vill fortsättningsvis vara aktiv för att hjälpa till med sysselsättningen i Billingsfors. Jag tror att mitt tidigare handlande i denna fråga pekar på att så är fallet. Jag har ägnat just det här ärendet stort intresse under den tid som jag haft hand om dessa frågor. Men det är väl av värde att också påpeka, som jag gjorde redan i mitt svar, att regeringen 1977 fattade ett positivt beslut i den här frågan. Om det beslutet hade verkställts hade man haft sysselsättningen ordnad i Billingsfors. Det blev emellertid en ändring 1978, och vi fick in en ny ansökan så sent som i oktober 1978. Det är alltså denna ansökan som vi nu har diskuterat i industridepartementet. Företaget angav faktiskt, Rune Johansson, i denna ansökan en produktionsvolym av en sådan storlek att man sannolikt hade fått 17 rätt allvarliga störningar i konkurrensförhållandena. Det är därför vi från regeringens sida försökt finna en kompromiss, som skulle tillgodose sysselsättningen i Billingsfors utan att skapa arbetslöshet på andra håll i Sverige och snedvrida konkurrensen, som jag sade i mitt svar till frågeställarna. Det är möjligt att en produktionsvolym på 6 000 ton är en framkomlig väg. Det är det vi försöker att klara av.
Herr talman! Jag har i princip inget att invända mot det som arbetsmarknadsministern senast sade. Det är riktigt att regeringen fattade ett beslut som skulle trygga tillverkningen av wellpapp men att detta beslut inte blev verkställt. Jag tycker det är ganska meningslöst att här gå in på en teknisk diskussion, för vi har så många gånger vid uppvaktningar och i andra sammanhang redovisat de olika utredningsalternativ och förutsättningar som finns. Jag avser alltså inte att nu ta upp den diskussionen. Men Nils G. Åsling lovade: ingen nedläggning i Billingsfors utan ersättningsindustri. Det löftet trodde vi på, och jag vågar påstå att en lösning var mycket nära när Nils G. Åsling lämnade kanslihuset. Nu säger arbetsmarknadsministern att han är beredd att ”hjälpa till”. Jag tycker att det är bra, men jag hade satt ännu större värde på om arbetsmarknadsministern hade sagt att nu skall vi sätta kraft bakom orden, så att det här problemet äntligen får en lösning och en etablering verkligen kommer till stånd.
Herr talman! Statsrådet nämnde den överkapacitet som f. n. råder inom den svenska plastfilmsbranschen och sade att en nyetablering kan förorsaka vissa konkurrenssituationer. Enligt uppgifter som jag har inhämtat de senaste dagarna kommer en produktion i Billingsfors i huvudsak att säljas på export och även ersätta viss import av den här varan till Sverige. Branschutredare menar att plastförpackningar är den typ av förpackningar som kommer att öka mest i användning. En del beräkningar pekar på en tillväxt på uppemot 100 000 ton bara på den skandinaviska marknaden under en femårsperiod. Jag tycker att man skall ta hänsyn till dessa beräkningar. Jag tror alltså inte att den nuvarande eventuella överkapaciteten behöver innebära att man förhindras att snarast fatta ett beslut i frågan om Förenade Well.
Herr talman! Det är bra om den produktion som eventuellt skall äga rum i Billingsfors går på export, men tyvärr, Olle Eriksson, har vi inga säkra besked om att så kommer att ske. Det finns en del som indikerar att en icke föraktlig del kan komma att gå på export, och det är bara bra om det går att öka den volymen. Det som föranledde mig att begära ordet en gång till var Rune Johanssons uttalande att frågan var nära en lösning när Nils G. Åsling lämnade industridepartementet. Det skulle jag gärna vilja ha preciserat. Läget var att man hade lämnat alternativet att utnyttja regeringsbeslutet från 1977 om wellpapptillverkning. När jag tillträdde fanns det över huvud taget ingen ansökan inne om den nya inriktningen av tillverkningen vid Förenade Well i Billingsfors. Den kom först den 10 oktober. Det är efter detta datum som folkpartiregeringen har kunnat ta tag i det här, och det har vi gjort. Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt med det. Det fanns således ingen lösning i sikte vid regeringsväxlingen.
Herr talman! Det är intressant och glädjande att höra att arbetsmarknadsministern säger att folkpartiregeringen kommer att aktivt arbeta för en lösning av den här frågan. Anledningen till att jag i föregående inlägg mer eller mindre krävde att man skall sätta kraft bakom uttalanden och beslut från departementet var det sista stycket i arbetsmarknadsministerns svar. Han sade där: ”Dessa överläggningar är nu i det närmaste avslutade, och jag räknar därför med att regeringen inom kort skall ha underlag för att ta ställning till Förenade Wells ansökan om lokaliseringsstöd för investering i Billingsfors.” Jag uppfattar detta stycke som ganska defensivt. Jag hade satt värde på en mera offensiv skrivning på den punkten.

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat mig om jag anser att kyrkomötesförordningen ger regeringen rätt att på sådana grunder, som anges i en regeringskommuniké den 22 mars, vägra kyrkomötets utredningsnämnd skälig tid för att utföra det uppdrag som kyrkomötet har gett nämnden. Håkan Winberg har frågat mig på vilken författningsmässig grund beslutet att begränsa tiden för utredningsnämndens arbete vilar. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Kyrkomötet fick genom 1949 års kyrkomötesförordning befogenhet att tillsätta en utredningsnämnd. Det föreskrevs därvid att ”nämndens verksamhet skall vara avslutad inom tid som Konungen bestämmer, högst ett år efter kyrkomötets slut”. Denna föreskrift tillades efter remissbehandlingen av förslaget till ny kyrkomötesförordning. Principiella erinringar hade framförts inom kammarkollegiet av innebörd att nämnden kunde ”utvecklas till ett utredningsverk för kyrkliga frågor och undandragas Kungl. Maj:ts kontroll”. Enligt denna mening borde det ”ankomma på Kungl. Maj:t att avgöra om ett uppslag är av den betydelse att utredningsmaskineriet bör igångsättas eller icke”. För att minska tyngden av dessa erinringar föreslog departementschefen att ”den tid, under vilken nämnden äger sammanträda, göres beroende av Kungl. Maj:ts prövning”. Utredningsnämndens uppdrag avser att utarbeta och lägga fram förslag till genomgripande reformer av kyrkans organisation inom statskyrkosystemets ram. Det är alltså ett mycket omfattande uppdrag, och det gäller frågor som berör staten lika väl som kyrkan. Det har aldrig tidigare hänt att något kyrkomöte har gett ett uppdrag av liknande art eller räckvidd. Praxis har i stället varit att göra framställning hos regeringen om utredning. Efter kyrkomötets slut förde regeringen överläggningar med de tre största partierna om de kyrkliga frågorna. Därvid tog regeringen även upp utredningsnämndens uppdrag. Ett klart resultat av överläggningarna var att det måste förutses vara omöjligt att vinna riksdagens stöd för sådana reformer som kyrkomötet har uttalat sig för. Av vad jag har redovisat om kyrkomötesförordninger och dess förarbeten har framgått att föreskriften om regeringens prövning av utredningsnämndens arbetstid har tillkommit med hänsyn till möjligheten av en situation som den nu aktuella. För att försöka finna en väg framåt och undvika ett dödläge har regeringen beslutat att ge utredningsnämnden ett halvårs arbetstid för att kunna ge en parlamentarisk kommitté ungefär lika lång tid. Med hänsyn till riksdagens uttalanden förra året om den s.k. samvetsklausulen har regeringen funnit sig inte kunna planera för ett nytt kyrkomöte senare än år 1981. Till följd härav kommer längre tid än sammanlagt ett år inte att stå till förfogande för utredningsarbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Utredningsnämnden heter ”kyrkomötets utredningsnämnd”. Den är således kyrkomötets eget organ. Såsom kyrkomötets utredningsnämnd har nämnden att följa kyrkomötets direktiv. När kommunministern säger att det ärett mycket omfattande uppdrag som kyrkomötet har gett utredningsnämnden, vill jag bara framhålla att det är kyrkomötet och inte regeringen som beslutar och ger direktiv till utredningsnämnden. Det är således kyrkomötet som anger arten av uppdraget och inte regeringen. Naturligtvis borde regeringen med tillfredsställelse notera att detta utredningsarbete om en demokratisering av kyrkan på stiftsoch riksplan kommer till stånd. Det svarar mot vad regeringen själv har sagt i sin skrivelse till kyrkomötet, nämligen att förslaget om kyrkans framtida organisation ”givetvis” måste bli föremål för ”fortsatt kyrkligt utredningsarbete”. Om man följer kyrkomötesförordningens bokstav, har regeringen rätt att fastställa tidrymden för utredningsnämndens arbete, dock högst ett år. Förarbetet till kyrkomötesförordningen angående kyrkans utredningsnämnd visar emellertid att möjligheterna att begränsa arbetstiden hade alldeles särskilda skäl. Denna regeringens befogenhet fanns för övrigt inte med i utredningsförslaget utan tillkom efter remisspåpekande av kammarkollegiet, alltså en nyhet i propositionen som inte särskilt kommenterades av KU vid riksdagsbehandlingen. Motiveringen för denna befogenhet var att man ville undvika att nämnden skulle kunna utvecklas till ett från Kungl. Maj:t fristående utredningsverk för kyrkliga frågor och som sådant skulle kunna bli ett ”consistorium generale”, ett kyrkans överhuvud vid sidan av Kungl. Maj:t. Några inskränkningar har aldrig förekommit tidigare i utredningsnämndens verksamhet. Mot denna bakgrund anser jag att det är felaktigt att regeringen förkortar arbetstiden. Det är också helt orimligt att regeringen skulle kunna ha en uppfattning om — ännu mindre besluta om — vilken tid utredningsnämnden behöver för ett uppdrag som getts av kyrkomötet och icke av regeringen. Tidsgränsen bör således inte fastställas godtyckligt av regeringen utan bör göras beroende av de utredningsuppdrag som nämnden har fått av kyrkomötet. Jag beklagar verkligen den brist på hänsyn och respekt för kyrka och kyrkomöte som den nuvarande folkpartiregeringen visar och som står i bjärt kontrast till tidigare regeringars agerande i kyrkopolitiska frågor.

Herr talman! Även jag ber att få tacka för svaret. Inte heller jag är särskilt nöjd med det. Låt mig först slå fast två saker: 1. Den offentliga makten i vårt land utövas under lagarna, enligt regeringsformen 1:1. Det betyder att också de högsta statsorganen, t.ex. regeringen, i likhet med domstolar och förvaltningsmyndigheter är skyldiga att i sina beslut vara lagbundna och följa sedvanlig lagtillämpning. 2. Kyrkomötesförordningen är — trots sin benämning av förordning — författningsmässigt inte en förordning utan en lag, av kyrkolags natur. Det gör att det finns tillgängliga förarbeten till hjälp vid tolkningen av bestämmelserna i lagen. Eftersom bakgrunden är så viktig för tolkningen här, måste också jag gå in på förarbetena. Kyrkomötets utredningsnämnd kom till 1949 i samband med att den nya kyrkomötesförordningen antogs, och sakkunniga hade utrett frågan om behov av ett kyrkomötesorgan som kunde arbeta mellan kyrkomötena. Remissinstanserna var positiva utom i ett fall. Inom kammarkollegiet avgav en ledamot, kammarrådet Gavelius, ett särskilt yttrande och ifrågasatte lämpligheten av det föreslagna organet. Denne ledamot var rädd för att antingen skulle utredningsarbetet till stor del komma att läggas på statsförvaltningen eller skulle detta kyrkomötets utredningsorgan — som de sakkunniga hade kallat kyrkomötets delegation — utvecklas till ett utredningsverk för kyrkliga frågor och undandras Kungl. Maj:ts kontroll.

Tyngden av dessa erinringar minskas dock om, såsom jag vill förorda, den tid under vilken nämnden äger sammanträda, göres beroende av Kungl. Maj:ts prövning. Tiden bör under alla förhållanden begränsas till att omfatta högst ett år efter det kyrkomötet avslutats ——--.” Detta är, herr talman, vad förarbetena — proposition, kyrkomötesbehandling och riksdagsbehandling — ger beträffande möjligheten att korta ner utredningsnämndens arbete. Det visar alltså på vilken grund regeringen kan fatta ett sådant beslut. Den grunden föreligger inte i det aktuella fallet, och den har heller inte åberopats i regeringsbeslutet. Jag påstår därför, herr talman, att regeringens beslut är felaktigt.

Herr talman! Båda de frågande har liksom jag redovisat förarbetena till bestämmelsen om kyrkomötets utredningsnämnd. Sammanfattningsvis kvarstår det faktum att även om kyrkomötet ger direktiv beträffande arbetets innebörd så är det regeringen som har att bestämma den tid inom vilken utredningsnämnden skall avsluta sitt arbete. Att det inte tidigare har förekommit någon minskning av den maximalt utmätta tiden på ett år hindrar ju inte att detta någon gång måste ske inom en organisation som är så relativt ung som denna och där en praxis håller på att utbildas. Kyrkomötesförordningen förutsätter att utredningsnämnden skall få i uppdrag att utreda motionsärenden. Det framgår tydligt av 14 8. I detta fall är det fråga om ett av regeringen framlagt ärende. Kyrkomötet har avslagit det förslag som regeringen har lagt fram, men har försökt hålla liv i ärendet genom att lämna över en följdmotion i ärendet till utredningsnämnden. Kyrkomötet har flera gånger hemställt om liknande utredningar hos förutvarande regeringar, men varje gång fått nej. Denna gång går kyrkomötet självt in i en utredning av en fråga som tidigare varit föremål för tre inomkyrkliga utredningars arbete. Regeringen ger grönt ljus för detta genom att säga: Arbeta med detta under den tid som kan ställas till förfogande med hänsyn till att en större sak är i blickfältet, nämligen hur vi skall få frågan om stat-kyrka ur dödläget.
Herr talman! Det är uppenbart att kyrkomötet har rätt enligt lagen att på grundval av motion fatta beslut och ge direktiv till utredningsnämnden. Den rätten kan regeringen inte frånta kyrkomötet. Sedan är det riktigt — och det har jag också sagt — att regeringen har att avväga tidrymden. Men hur orimligt regeringens ställningstagande är framstår klart för den som är ledamot av utredningsnämnden. Jag har som sådan ett ansvar gentemot kyrkomötet att fullfölja det uppdrag som nämnden har fått av kyrkomötet. Regeringen gör det omöjligt att fullfölja uppdraget och ansvaret, genom att regeringen begränsar tiden. Detta leder till en konfliktsituation. Jag kommer dock att i nämnden verka för att nämndens uppdrag skall fullföljas oavsett vad regeringen säger, eftersom jag menar att vi har rätt att göra det. Regeringen tänjer gällande lagar till det yttersta för att tyvärr fortsätta det — jag tvekar inte inför ordet — översitteri gentemot kyrkan, som redan kyrkomötets protokoll och regeringens marskommuniké ger uttryck för. Detta, herr talman, är något nytt i samarbetet mellan kyrka och stat. Sådana övergrepp har inte gjorts tidigare av någon regering. Jag tycker det är mycket allvarligt när regeringen agerar på detta sätt. En av anledningarna är uppenbarligen att regeringen inte är intresserad av en utredning om kyrkans demokratisering, trots att man sagt det i sin skrivelse till kyrkomötet.
Herr talman! Den fråga som jag ställt är: På vilken författningsenlig grund vilar detta beslut att begränsa tiden? Bertil Hansson säger i svaret att kyrkomötets uppdrag är mycket omfattande och att det är omöjligt att vinna riksdagens stöd för en reform enligt kyrkomötets önskemål. Men vi diskuterar väl nu på vilka grunder regeringen kan utnyttja bestämmelserna i 14 § kyrkomötesförordningen. Jag hävdar att man kommit fel. Förarbetena visar ju klart att denna bestämmelse är till för att hindra att nämnden skall bli ett permanent organ mellan kyrkomötena. Då måste ju rimligen regeringens möjligheter att korta ned arbetstiden till mindre än ett år gälla mot den bakgrunden, t.ex. i sådana fall när utredningsnämnden saknar arbetsuppgifter för ett helt år. Nu har kyrkomötet i kyrka-stat-frågan gått emot regeringen och kommunministern. Jag tycker att regeringens handlande ger intryck av att regeringen är irriterad av detta och att den vill förhindra och försvåra för kyrkans organ att arbeta vidare. Regeringen låter sin uppfattning i en sakfråga vara bestämmande för den tid som den låter kyrkomötets utredningsnämnd arbeta. Det verkar som om regeringen menar att utredningsnämndens arbete utgör ett hinder för regeringens egna planer i kyrka-stat-frågan. Och därför utnyttjar regeringen en bestämmelse i kyrkomötesförordningen, som har tillkommit för helt andra syften, för att halvera den tid som utredningsnämnden får arbeta. Jag menar att ett sådant handlingssätt medför en uppenbar risk för godtycke. Nu stoppas utredningsarbetet efter sex månader. Var anser regeringen att gränsen går för den tid efter vilken man i andra fall skulle kunna stoppa utredningsnämndens arbete, på grund av att arbetet inte sker i enlighet med regeringens åsikter? Menar regeringen att den har rätt att sätta stopp efter t.ex. en månad, en vecka eller en dag? Kom ihåg, herr kommunminister, att utredningsnämnden är kyrkomötets organ! Regeringens handlingssätt här betyder i realiteten att kyrkomötets lagenliga rätt att tillsätta en utredningsnämnd som får arbeta görs beroende av regeringens välvilja och dess inställning i de frågor som utredningsnämnden skall arbeta med. Detta, herr talman, strider mot kyrkomötesförordningen.
Herr talman! Jag skall givetvis inte ge mig in i en diskussion med användande av känsloladdade uttryck i karakteristiken av dem som för debatten, utan jag vill hålla mig till saken. Jag vill påminna om att de sakfrågor som kyrkomötet har begärt att få utreda i sin nämnd har tidigare kyrkomöten begärt att regeringen skulle utreda, men fått nej. Nu begär kyrkomötet 1979 av regeringen att självt få utreda samma frågor, på statens bekostnad men utan statens medverkan. Regeringen säger då ja, men begränsar utredningstiden för att det skall vara möjligt att få ungefär lika lång tid för att se på dessa frågor också från statens synpunkt. Detta sker med uttryckligt stöd av kyrkolag och dess förarbeten. Herr talman! Regeringen har ingen anledning att i förväg i hypotetiska frågor ge till känna någon åsikt om vad som i ett tänkt fall kan vara minimitiden för ett kyrkomötes utredningsnämnd att arbeta.
Herr talman! Mina ord när jag talade om regeringens översitteri var enligt min mening inte särskilt känsloladdade, tvärtom gjorde jag en realistisk bedömning av regeringens agerande gentemot kyrkan. Jag tror att detta, som jag sade tidigare, finns belagt i såväl regeringens kommuniké från den 22 mars som i kyrkomötets protokoll. Det finns anledning att tro att den yttersta grunden för regeringens handlande är en viss irritation över kyrkomötets beslut. Bertil Hansson har sagt att statskyrkosystemet inte är förenligt med den liberala idétraditionen och att banden mellan stat och kyrka därför måste upplösas. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att det är detta som ligger i botten för regeringens agerande, och då kanske kommunministern har förståelse för att jag inte heller ställer upp på dessa liberala idétraditioner.
Herr talman! Jag undrar om inte kommunministern innerst inne inser att detta beslut inte vilar på riktigt bra grund. Kommunministern har egentligen inte ett dugg argumenterat emot mina invändningar i samband med att jag frågade efter vilka sakskäl som ligger bakom och vad 14 § egentligen är till för. Detta är faktiskt en fråga om en regerings maktutövning och maktbefogenheter. Vi har åtskilliga rättsvetenskapliga verk som har behandlat denna fråga. De hävdar att varje beslut skall vila på objektiv grund och att en myndighet — och givetvis också en regering — skall använda sina maktbefogenheter just för de ändamål som de i varje särskilt fall är avsedda för. Jag hävdar, mot bakgrund av förarbetena till kyrkomötesförordningen, att regeringen här har utnyttjat en bestämmelse i 14 § som var avsedd för någonting helt annat. Borde inte kommunministern inse att ni här har handlat fel. Det är i så fall inte första gången som en regering gör en miss eller fattar ett felaktigt beslut. Det har vi många exempel på i dechargebetänkanden från konstitutionsutskottet. Jag tror att det skulle uppfattas som hederligt och rejält om ni medgav detta och gjorde denna fråga till föremål för omprövning.
Herr talman! Regeringen har fattat sitt beslut efter noggrant övervägande och efter studium av just samma förarbeten som leder Håkan Winberg till en annan tolkning. Det är det svar jag kan lämna.
Herr talman! Detta får antagligen bli ett dechargeärende så småningom. När jag ser bakgrunden till den aktuella frågan och hur regeringen har handlagt just sakfrågan kommer jag att tänka på ett ordspråk, som säger att all makt har en tvillingbroder som heter missbruk. Jag hoppas att det inte är den tvillingbrodern som kommunministern har träffat.

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat mig om regeringens planer för landets beredskapslagring av olja. Herr Rosqvist hänvisar i sin fråga till tidigare undersökta möjligheter att utnyttja upplagda tankfartyg för oljelagring. Frågan om den svenska beredskapslagringen av olja är som bekant till en del sekretessbelagd. Jag får därför i mitt svar i kammaren i dag begränsa mig till följande. Det internationella oljeläget i kombination med den stränga vintern har inneburit vissa påfrestningar på våra beredskapslager av eldningsolja 1. För övriga oljeprodukter är beredskapslagren normala för årstiden. Herr Rosqvist hänvisar i sin fråga till möjligheten att utnyttja upplagda tankfartyg för oljelagring och påstår att jag har avskrivit projektet. Jag kan informera herr Rosqvist om att så inte är fallet. Regeringen beslöt hösten 1978 att inte tidigarelägga pågående utbyggnad av beredskapslagringen på föreslaget sätt. Detta berodde på att vi vid det tillfället inte disponerade erforderliga medel i oljelagringsfonden och att — om medel ändå skulle ha ställts till förfogande av riksdagen — kostnaderna för lagring i tankfartyg skulle komma att väsentligt överstiga kostnaderna för lagring i bergrum. Härtill kommer de negativa konsekvenser från miljösynpunkt som eventuell brand, utsläpp av olja eller navigatoriska fel skulle innebära. Regeringens beslut hösten 1978 var därför att vid den tidpunkten inte lagra itankfartyg men att överstyrelsen för ekonomiskt försvar kontinuerligt skulle undersöka möjligheterna till sådan lagring. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar kommer inom kort att redovisa en förnyad bedömning av möjligheterna. Det blir då aktuellt för regeringen att på nytt pröva frågan.

Herr talman! Riksdagen tog för en del år sedan beslut om utökad beredskapslagring av olja. Det var ett långsiktigt beslut. Vi skall ha lagring av åtskilliga miljoner ton. Vi bygger lagringsutrymmen och kommer att få bygga mer. Det sprängs utrymmen i berg för detta. Det fanns förra året, och finns fortfarande, tanktonnage — stort sådant — som kunde användas för lagring då fraktmarknaden gjort att tankfartygen varit upplagda och sysslolösa. De som skulle ha bemannat fartygen var utan arbete. Rederiernas ekonomi tvingade fram försäljningar till underpriser. Samtidigt stod det klart att oljepriserna skulle komma att gå upp. I dag för precis ett år sedan aktualiserade jag här i riksdagen frågan om lagring av olja i upplagt tanktonnage. Jag vet att det därefter gjordes allvarliga sonderingar i den riktning som hade påtalats i riksdagen. Det fanns då exempelvis ett rederi som hade minst sex fartyg tillgängliga. I 1/2 miljoner ton kunde ha inköpts och lagrats. Skall det nu framöver köpas olja för lagring torde priset röra sig om uppemot 1000 kr. per ton, mot då 500 kr. per ton. Det uteblivna handlandet kostade således mer än en halv miljard — mer än 500 milj.kr. Det var handelsminister Cars som i oktober lät avskriva projektet. Det beslutet kostade således det svenska folkhushållet mycket stora pengar. Flera av de fartyg som kunde ha använts såldes därefter mycket billigt — ca 30 milj.kr. per styck. Några som fanns kvar har sålts helt nyligen för ungefär 60 milj.kr. per styck. Efterfrågan har ökat också på den fronten. Vi har tärt på våra beredskapslager av olja under den gångna vintern. Vi har gjort det alltför mycket. Vi måste nu köpa mer olja, inte bara för den direkta konsumtionen utan också för att fylla på tidigare reserver och dessutom, enligt riksdagsbeslutet för fem år sedan, öka vår lagring med dyr, mera svåråtkomlig olja som skall hålla vårt land i gång. Det är mot bakgrund av detta som jag vill veta något om regeringens och handelsministerns planer. Initiativkraften och idéerna har ju inte varit så lysande hittills. Det gick ut ett pressmeddelande om att idén med lagring i tankfartyg inte längre var aktuell. Miljöskäl angavs som orsak. Nu skall tydligen frågan om lagring i tankfartyg åter prövas, enligt vad handelsministern säger. Men förhållandena vad gäller oljepriset är nu helt ändrade, och om det finns tillgång på fartyg är tveksamt. Om det nu var miljöskäl som hindrade den här åtgärden i höstas, finns ju dessa kvar i dag som den enda ingrediensen. Men kanske var detta med miljöskäl en felbedömning. Ett tankfartyg som ligger stilla på en skyddad plats måste ju ändå vara säkrare än ett fartyg som rör sig på haven, och det måste vi ju tolerera. Om det nu går att ordna fartyg osv., vad blir kostnaderna för denna form av lagring? När beslutet togs i höstas av regeringen, vägde man då inte alls in den prishöjning som vi alla visste skulle komma?

Herr Rosqvist erinrar sig den diskussion som, om jag minns rätt, vi hade här i kammaren i november — som herr Rosqvist kommer ihåg tillträdde jag som handelsminister i oktober. Kostnaden för eldningsolja 1, som är den känsliga produkten, låg i december på 1 200 kr. kubikmetern på Rotterdammarknaden. I dag ligger den på omkring 1 000 kr. kubikmetern. Under denna tid har det alltså inte skett någon våldsam prisutveckling uppåt, utan har det skett någon förändring, herr Rosqvist, så är det faktiskt en förändring till det bättre, vilket jag tycker är mycket glädjande, och jag är övertygad om att också herr Rosqvist tycker det. Det har alltså skett en viss sänkning av priset på eldningsolja 1. Vidare har den situationen inträffat att priserna på frakter har stigit mycket kraftigt sedan den 31 oktober 1978. De har i det närmaste fördubblats. Flertalet av de fartyg som då skulle ha kunnat vara aktuella för en oljelagring har under den här perioden sålts. Salénrederierna har sålt sex, Gränges Shipping två, Broströms två, Malmros Rederi två och Monacus Rederi ett fartyg — alla stora fartyg över 200 000 ton. Kvar under svensk flagg har Salénrederierna åtta stycken fartyg, varav sex är i drift och två är upplagda i Sognefjorden. Rederi AB Pagota har ett tankfartyg på 485 000 ton — det största vi har — och det ligger sedan tre månader i Persiska viken. De faktiska förutsättningarna är alltså nu väsentligt sämre. Som jag ser det är också behoven mindre. Dessutom tillkommer det skäl som jag angav i mitt svar, nämligen att vi vid det tillfälle då herr Rosqvist ställde frågan inte hade några pengar att disponera för detta ändamål.
Herr talman! Jag måste säga att den beskrivning av priserna som handelsministern gör inte är riktig. Man kan köpa olja på olika marknader, och handelsministern använde här Rotterdammarknadens högsta priser. Jag skulle emellertid vilja exemplifiera med vad japanerna har gjort i det här läget. De har egna fartyg, men de har också hyrt in andra fartyg och köpt olja, i vild förtvivlan. De har tankfartyg som ligger ”drifting on the high sea”, dvs. de ligger ute till sjöss och väntar på att man skall hitta någon plats där de kan gå in. Japanerna har fyllt de här fartygen med olja som de köpt till låga priser, och de skall alltså använda fartygen för lagring av denna olja. De har varit mer framsynta än vad vi har varit. Pressmeddelandet om att lagring i tankfartyg inte längre var aktuell kom i skarven oktober-november månad. Det var strax efter det att handelsminister Cars hade övertagit handelsministerposten. Jag tycker att detta är en mycket allvarlig fråga mot bakgrund av den situation som nu råder på oljemarknaden. Vi har fått ta av de lager som vi har räknat med att använda under andra förhållanden än stränga vintrar, dvs. under avspärrning och annat. Vi hade i stället kunnat bygga upp och ta av överlager som vi kunnat köpa till väsentligt lägre priser än vad som nu är fallet.

Herr talman! Jag har i samband med denna proposition och detta betänkande väckt två olika motioner, varav den ena skulle kunna innebära en kostnadsbesparing på tiotals miljoner kronor, medan den andra skulle kunna medföra högt räknat en halv miljon kronor i utgifter. Utskottet har ställt sig positivt till den ena motionen, nr 2180, som skulle innebära en besparing av utgifter som inte är så nödvändiga. Jag är mycket nöjd med utskottets skrivning beträffande den motionen och hoppas, vilket tydligen också utskottet gör, att rättegångsutredningen kommer att ta hänsyn till möjligheterna att hålla rättshjälpskostnaderna nere genom sådana förenklingar i förfarandet att enkla saker inte krånglas till i onödan. Min andra motion, nr 2159, har i utskottet rönt ett öde som jag är mindre nöjd med. Jag finner att våra små och fattiga uppfinnare även i det här fallet inte får fullt mått när det gäller rätt och rättvisa. Det är ju på det sättet att var och en som gör något eget kan dra nytta av det. En musiker, en författare, en målare, ja, t.o.m. en fotograf får utan vidare i form av upphovsskydd ensamrätt till vad han åstadkommer. Om någon plagierar hans verk, säljer kopior av hans teckningar, spelar hans musik på en danstillställning, har han rätt till ersättning, i vissa fallt.o.m. till skadestånd. Han kan gå till polis och åklagare som hjälper honom till hans rätt, om stöld kan bevisas. En uppfinnare har inget sådant automatiskt skydd för sitt verk. Vill han ha skydd får han lov att söka patent. Annars får han inget skydd alls. Det är dessutom nödvändigt att han söker patent, innan han öppet visar eller säljer något han har uppfunnit. Annars kan vem som helst utnyttja hans uppfinning, och hans rätt är bokstavligen förlorad. En uppfinnare är alltså i ett mycket sämre läge än den som t.ex. ritat en bild eller t.o.m. tagit ett fotografi. För att han skall få det skydd som lagen i princip —-ja, i princip och på papperet —tillförsäkrar honom, måste han gå genom och klara av en procedur i patentverket, som är ganska krånglig, för att därefter få det skydd som t.ex. fotografen får genast, gratis och utan problem.

För det första säger utskottet att rättshjälpens karaktär av social förmån gör det nödvändigt att uppställa vissa gränser för rättshjälpslagens tillämpning. Detta tål verkligen att granskas något, för särskilt klart är det sannerligen inte. Vad är det rent allmänt för rättsliga angelägenheter som man skulle vilja utesluta av den anledningen? Ingen såge hellre än jag att man från rättshjälp kunde utesluta onödiga grannträtor och allt möjligt oberättigat, som folk vill ta upp i domstol. Men det går ju bara inte att eliminera det oberättigade så enkelt. Principen måste vara, och är, att rättshjälp beviljas som en social förmån på grund av mottagarens otillräckliga ekonomi. Den prövning som sker gäller väsentligen en granskning av sökandens ekonomi, och om ändamålet är okynne, så skall det vara ett helt uppenbart okynne för att ansökan om rättshjälp skall bli avslagen. Har då utskottet tänkt sig att det här med uppfinningar bör hamna utanför rättshjälpssystemet på grund av att det förefaller röra sig om skydd av förmögenhetskaraktär? Med hänsyn till att alla möjliga arvsprocesser faller inom ramen, verkar det inte så troligt. Egentligen förefaller detta utskottets skäl helt obegripligt, särskilt när man vet att rättshjälp beviljas för att en uppfinnare skall kunna stämma en annan person som gått och sökt patent på hans uppfinning, och uppfinnaren vill få fastställt att han har bättre rätt till uppfinningen. Tydligen är en sådan uppfinnare på rätt sida om gränsen för tillämpningsområdet. Det tycks som om den gränsen går alldeles framför patentverkets dörr. I själva verket tror jag att utskottet grundat sin inställning på ett missförstånd om vad det innebär att söka patent. Vi har nämligen i Sverige ett ganska formbundet system. Andra system är tänkbara, och i många länder är förfarandet annorlunda. I vissa europeiska länder behöver uppfinnaren bara lämna in en ordentlig beskrivning på sin uppfinning, så får han ett patent. Patentverket gör då bara en språklig granskning, och allt man kräver är en teknisk beskrivning, som en uppfinnare i allmänhet kan gå i land med utan stor hjälp. Här i Sverige går det emellertid annorlunda till, och bl.a. måste uppfinnaren själv ange ett skyddsomfång, som han vill ha för sitt patent. Han måste skriva ett s.k. patentkrav, och blir det fel så får han ett svagt eller odugligt skydd för sin uppfinning. Han måste inte bara beskriva sin uppfinning rätt upp och ned, utan han måste fila på sin ansökan väldeliga. Texten skall nämligen ha samma funktion som en av de lagar som stiftas här i kammaren. Vi vet alla hur svårt det är att åstadkomma t.ex. en ny skattelag, som det inte går att kringgå. Uppfinnaren har samma problem, när han skall söka patent — att formulera sig så att det inte skall kunna kringgås. Jag kommer då in på utskottets andra invändning, nämligen att det påstås att de rent rättsliga inslagen i patentärenden är relativt begränsade. Detta är ett egendomligt påstående. Det är ju alldeles tydligt att hela syftet med en patentansökan är rättsligt. Någon annan orsak till att lämna in en patentansökan finns det inte. Man inser sedan utan vidare att till den del ansökan ställer till problem av teknisk karaktär så lär uppfinnaren själv få lösa den delen av problemen. När uppfinnaren söker sig ett biträde, så är det för att få hjälp, inte med att göra uppfinningen, för den är redan gjord, och inte för att få hjälp att beskriva den, för det är ju det första han får göra när han skall förklara den för sitt ombud, utan för att få hjälp med det rättsliga. I förhållande till själva uppfinnargärningen är naturligtvis de rent rättsliga inslagen relativt begränsade. Emellertid är det just dessa rättsliga inslag som gör att uppfinnaren är i behov av biträde, precis som när det gäller alla andra fall inom ramen för rättshjälpssystemet. Utskottet har för det tredje framhållit att det synes finnas så stora möjligheter till anslag från STU att rättshjälp inte skulle behövas. Jag har i min motion påpekat att det faktum att STU som sin väsentliga uppgift har att främja teknisk utveckling gör att STU inte samtidigt kan verka enligt rättshjälpssystemets väsentliga grunder. Tydligen uttryckte jag mig då litet för kortfattat. Vad jag menade var just att rättshjälpen har den sociala betydelsen, att det är mottagarens ekonomiska situation som är avgörande; att rättshjälpen är till för att göra det möjligt för den fattige att få sin rätt. STU är till för att satsa på uppfinningar som STU tror på, inte för att se till att uppfinnare får skydd för sitt verk. Detta kan skapa, och skapar, problem av inte alltid så trevlig natur. Vad gört.ex. STU när, som har hänt, det samtidigt kommer in tre uppfinningar inom samma område, som löser samma problem men på litet olika vis? Ett är säkert i en sådan situation: alla tre uppfinnarna får vänta och löpa risken att någon annan någonstans på jordklotet kommer på samma idé, så att möjligheten till skydd går förlorad. Eftersom vi bara har ett STU, kommer sedan sannolikt bara en av uppfinnarna att bli utvald för stöd. Det finns ingen anledning alls att tro att den får stöd som har det största ekonomiska behovet. Stödet kan lika gärna hamna hos en miljonär, för STU skall ju inte stödja uppfinnare utan uppfinningar. Jag vill försäkra kammarens ledamöter, att det inte alls är ovanligt med uppfinnare, som lever i mycket små omständigheter och som under stora försakelser arbetar fram en uppfinning till stor nytta för samhället. Just rättshjälpens karaktär av social förmån motiverar att en dylik uppfinnare får hjälp med den rättsliga delen av problemet med att ordna den skyddsrätt som han är berättigad till. Därför saknas det anledning att dra gränsen för rättshjälpens tillämpningsområde just utanför patentverkets port. Jag vill än en gång påminna om att det här rör sig om en fråga av synnerligen liten räckvidd från ekonomisk synpunkt. En uppfinnare som är näringsidkare skulle med gällande och föreslagna regler ändå i allmänhet inte få någon rättshjälp. En normalavlönad civilingenjör skulle också bli utan om han inte hade väldigt stor familj, eftersom hans egenbidrag är så stort att det täcker ansökningskostnaden. De enda som skulle dra nytta av att rättshjälpen täckte patentansökningskostnaderna är alltså i reell mening mindre bemedlade, som verkligen är i behov av att få hjälp med sina kostnader för ett bistånd av rättslig natur, utan vilket de kan berövas frukten av sitt mödosamma arbete. Herr talman! Med tanke på att det är ett enhälligt utskott som avstyrkt motion 2159 får jag i dag som motionär acceptera ett avslag, men det innebär inte att jag gett upp hoppet om att vid ett senare tillfälle kunna få återkomma i denna fråga. I vad gäller min motion nr 2180 biträder jag naturligtvis tacksamt utskottets hemställan.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 30 är avfattat av ett fullständigt enigt utskott, och jag ber redan inledningsvis att få yrka bifall till justitieutskottets hemställan i detta betänkande. Jag avser också att yrka bifall till utskottets hemställan i dess betänkande nr 31, som är upptaget som nästa ärende på föredragningslistan och som gäller anslagen till rättshjälpen. När det gäller det anförande av Marianne Karlsson som vi nyss hört vill jag framhålla, att vi i utskottet ganska noggrant har penetrerat frågan om rättshjälp för ansökan om patent. Jag skall icke upprepa de resonemang som förts, men jag vill peka på att vi mycket noggrant har inhämtat vad styrelsen för teknisk utveckling gör för att biträda med kostnader för patenthjälp. Detta innefattar vanligen att STU bekostar utarbetande av fullständiga patentansökningshandlingar antingen genom arbete vid egen patentavdelning eller genom utläggning av arbetet på någon patentbyrå. Vidare avser hjälpen också avgifter till patentverket och kostnader för sakkunnig hjälp vid den fortsatta handledningen. Vi har icke ansett oss kunna tillstyrka motionen.

Jag tror att denna motion är mycket typisk för andan i det lagförslag som utskottet nu lägger fram för riksdagen. Den nuvarande ordningen för samhällets rättshjälp, som gäller sedan 1973, är nämligen i formellt avseende ganska invecklad och har en förhållandevis svår konstruktion, som präglas av olika inslag av byråkrati. Därigenom har både lagstiftningen och systemet blivit mycket svårtillgängliga. Därför hälsar vi i utskottet med glädje att i propositionen lagts fram flera förslag i syfte att förbättra och effektivisera de olika rättshjälpsformerna och förenkla rättshjälpssystemen. Förslagen präglas av tanken att det rättsskydd som avsågs med reformen när den beslöts skall vidmakthållas och i möjlig mån också förbättras, samtidigt som rättshjälpen bättre anpassas efter den rättssökande allmänhetens behov. Rättshjälpen kan bli både enklare och effektivare med de förslag som nu läggs fram. Det är t.ex. förslag om att beslutsbefogenheter skall flyttas från rättshjälpsnämnderna till advokater och biträdande jurister vid advokatbyråer och till ett stort antal myndigheter, främst domstolarna, som handlägger mål eller ärenden där rättshjälp är aktuell. Vi byter ut det nuvarande rådgivningsinstitutet, och avgiften för rådgivning ställs i relation till tidsåtgången. Vi föreslår att advokat och biträdande jurist får behörighet att bevilja allmän rättshjälp i familjerättsliga angelägenheter, t.ex. äktenskapsskillnad. De nuvarande möjligheterna till ersättning för biträdeskostnader som uppkommit före ansökan om allmän rättshjälp föreslås utvidgade. Vidare blir domstolar och vissa andra myndigheter behöriga att bevilja allmän rättshjälp. Dessa organ skall också bestämma ersättning till biträde i mål eller ärende vid domstol eller annan myndighet. De här förslagen innebär också ökade möjligheter för en näringsidkare att få allmän rättshjälp när det gäller rättsliga angelägenheter som rör själva näringsverksamheten. Vi har, herr talman, fått en lång rad motioner att behandla i anslutning till den här propositionen. Jag vill betona att det har väckts motioner som har krävt att propositionen på punkten rättshjälp åt näringsidkare skall avslås. Vi har från utskottets sida icke kunnat gå med på detta. Vi tycker att det är rimligt att näringsidkare skall få rättshjälp under de förutsättningar som har angivits i propositionen. Vi har inte heller kunnat ansluta oss till tanken att man med basbeloppsfixering skall kunna avgöra exakt när en näringsidkare skall kunna få rättshjälp. Vi har stannat vid ungefär 200 000 kr. i årsomsättning och två anställda. Men jag vill betona att detta icke innebär någon önskan att få en allmän schabionisering, utan vi menar att det kan och bör bedömas tämligen generöst utifrån de riktlinjer som har angivits. De många förenklingar och förbättringar som kommer att införas om riksdagen godtar justitieutskottets förslag innebär så många nyheter att det kan krävas överväganden litet längre fram. Därför begär vi att en översyn om några år skall göras på en lång rad områden. Vi kräver självfallet också att man skall följa hur den nya rutinen för rättshjälpen kommer att verka. Frågan om allmän rättshjälp åt näringsidkare hör till de spörsmål som bör tas upp till förnyade överväganden. Dit hör också en fråga som riksdagen vid ett flertal tillfällen tidigare har tagit mycket positiv ställning till, nämligen frågan om rättshjälp vid bodelning. Utskottet har skrivit ytterst positivt om detta och begärt att den frågan skall övervägas i en framtid. Vi föreslår att riksdagen ger regeringen detta till känna, men vi har inte kunnat tillstyrka de motioner som har krävt ett direkt beslut. Vi har nämligen blivit underkunniga om att antalet sådana ärenden är ungefär 19 000 om året, och av dem är 3 000 mycket svåra fall. Det skulle innebära en merkostnad på 4 å 5 milj.kr., och vi anser inte att vi i det rådande ekonomiska läget kan tillstyrka detta. Vi har också ändrat propositionens förslag på en del punkter, men det skulle föra alldeles för långt att här beröra alla. Vi tror att lagen blir smidigare och bättre enligt justitieutskottets förslag. På en punkt har vi frångått propositionens förslag ganska ordentligt. Genom det förenklade förfarandet i beslutsärenden om huruvida rättshjälp skall få ges eller inte kommer självfallet arbetet på rättshjälpsnämnderna att minska. Vi är dock inte säkra på att det kommer att minska i samma utsträckning som departementschefen förutsätter. Vi har också sagt oss att rättshjälpsnämndernas karaktär med lekmannainflytande och med den lokalkännedom som är nödvändig — och som kanske har blivit ännu nödvändigare sedan den nya utlänningslagen trädde i kraft — inte bör förändras. Vi har därför inte accepterat propositionens förslag om två rättshjälpsnämnder. Vi anser att av de sex nämnder som nu finns bör två bort. Vi föreslår alltså att vi i framtiden skall arbeta med fyra rättshjälpsnämnder som bör förläggas till Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Malmö. I övrigt vill jag, herr talman, bara hänvisa till den mycket stora enighet som råder om propositionens förslag samt om de förändringar och förbättringar som utskottet föreslår, och jag yrkar bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Jag fick inte något svar av utskottets talesman på vad jag anförde. Utskottet skriver i betänkandet: ”Som en allmän utgångspunkt vid ställningstagande till motionsspörsmålet gäller enligt utskottets mening att rättshjälpens karaktär av social förmån gör det nödvändigt att uppställa vissa gränser för rättshjälpslagens tillämpningsområde.” Hela mitt anförande visade väl tydligt att syftet med en patentansökan är rättsligt. Har utskottet verkligen tagit del av motionen, eller har utskottet missat förslaget i motionen?
Herr talman! Jag kan försäkra Marianne Karlsson att vi mycket noggrant har studerat samtliga motioner. Efter våra utredningar och diskussioner kom vi emellertid till slutsatsen att vi inte kunde tillstyrka den här motionen.

Herr talman! Den föreslagna reformeringen av rättshjälpen innebär en väsentligt minskad arbetsbörda för rättshjälpsnämnderna. Utredningen har uppskattat minskningen av antalet ärenden från nuvarande ca 77 000 per år till ca 23 000 ärenden per år. Även om det huvudsakligen rör sig om en avlastning av lättare ärenden från nämnderna innebär ändå reformeringen av rättshjälpen betydande lättnader i arbetsvolym räknat. Ett mått på detta är ju att antalet anställda beräknas kunna halveras jämfört med dagens organisation. De nuvarande sex nämnderna har totalt 88 anställda. Det antalet beräknas minska till 44 i den nya organisationen. Minskningen möjliggöres genom att en hel del av nämndernas uppgifter kommer att delegeras dels till advokater, dels till domstolar. Detta är mycket viktigt att komma ihåg, för det innebär att reformeringen betyder en väsentlig decentralisering av rättshjälpen. Det är mot denna bakgrund förslaget om en minskning av antalet nämnder från nuvarande sex till två skall ses. I den nya organisationen kommer det helt enkelt inte att finnas underlag för mer än två nämnder. Utredningens ordförande plus en expert har skrivit under på att det är på det sättet. Självfallet måste krav ställas på att nämndernas verksamhet skall bedrivas på ett rationellt sätt. Erfarenheter från denna verksamhet visar att nämnderna inte får vara för små, om de skall kunna bedriva verksamheten rationellt. Nämnderna bör bl.a. vara så stora att de inom sig kan lösa vikariatsfrågor och andra liknande frågor. Talet om att lokaloch personkännedomen skulle minska alltför mycket, om antalet nämnder minskas från sex till två, tycker jag inte låter speciellt övertygande. Jag är nämligen övertygad om att varken personeller lokalkännedomen kommer att påverkas särskilt mycket, om vi i vårt land har två rättshjälpsnämnder eller fyra sådana. Jag tycker att övertygande skäl talar för att man skall begränsa sig till två nämnder. Det överensstämmer också helt med förslaget i propositionen. Jag instämmer också i förslaget i propositionen om lokaliseringsorter för dessa båda nämnder. Förslaget att Stockholm och Jönköping skall vara kansliorter för nämnderna är väl genomtänkt, dels därför att ärendebelastningen då blir jämnt fördelad mellan de båda nämnderna, dels därför att Jönköping skulle komma att ligga mitt i den framtida södra domkretsen. Jönköping har under 1970-talet med riksdagens medverkan mer och mer utvecklats till ett rättscentrum för vårt land. Riksdagen har bl.a. beslutat att lokalisera domstolsverket till Jönköping. Domstolsverket föreslås även i fortsättningen utgöra tillsynsmyndighet för rättshjälpsnämnderna. Men till Jönköping har också lokaliserats kammarrätt, försäkringsrätt och besvärsnämnder för rättshjälpsnämnderna. Dessutom finns i Jönköping hovrätt och en av de sex nu befintliga rättshjälpsnämnderna. Inte minst från personalrekryteringssynpunkt måste det vara en klar fördel för en rättshjälpsnämnd att finnas på en ort där det tidigare finns så många olika rättsinstanser. Det skulle vara minst sagt anmärkningsvärt om riksdagen nu gjorde helt om. I stället för att vidareutveckla Jönköping som ett rättscentrum skulle man nu — om man följer utskottets linje — fatta beslut om att ta bort en redan befintlig rättsinstans i Jönköping. Enligt vad jag kan förstå strider detta helt emot de riktlinjer som riksdagen under hela 1970-talet arbetat efter, nämligen att göra Jönköping till ett rättscentrum. Herr talman! Med hänvisning till de sakskäl jag här har redovisat yrkar jag när det gäller moment 11 i utskottets hemställan bifall till propositionens förslag om två rättshjälpsnämnder, lokaliserade till Stockholm och Jönköping.

Herr talman! Antalet rättshjälpsnämnder och lokaliseringsort för desamma har ingående diskuterats av utskottet. Antalet ärenden som skall avgöras av rättshjälpsnämnderna kommer med den föreslagna ordningen att minskas till ca hälften. Om det f. n. finns sex rättshjälpsnämnder skulle därmed tre ha varit det matematiskt riktiga antalet. Men så enkelt är det inte. Regeringen föreslog i sin proposition två nämnder — en i Stockholm och en i Jönköping. Under motionstiden har det väckts krav på att nämnden i Malmö skall behållas. Sådana tankegångar har framförts i hela fem motioner. Motiven har varit regionalpolitiska och lokalmässiga men främst tagit sikte på servicen för invandrare, som i stor utsträckning vänder sig till nämnderna. Dessa motiv har utskottet tagit fasta på. Tre motioner har tagit upp kravet på att nämnden i Göteborg skall behållas. Den är nu efter nämnden i Stockholm den största nämnden med god erfarenhet och god personkännedom samt åtskilliga besök av invandrare liksom den i Malmö. I tre motioner har krav ställts på att nämnden i Sundsvall skall vara kvar. En motion har yrkat på Jönköping som lokaliseringsort. När utskottet har gjort sin bedömning har man menat att det kan finnas skäl för en långsammare nedskärning av antalet nämnder än vad regeringen har föreslagit. Och då är det lämpligt att försöka få en god regional spridning av nämnderna och att göra en bedömning av deras servicefunktioner. Utskottet har då förordat en i norra, en i södra och östra och en i västra Sverige. Utskottet har förordat Göteborg framför Jönköping av det skälet att nämnden i Göteborg är den största efter Stockholm och av de skäl som jag tidigare nämnde. Regeringens förslag om en nämnd i Jönköping baserade sig bl.a. på att där finns dels domstolsverket, som nämnderna skall sortera under, dels besvärsnämnden. Men detta är nu inte avhängigt för en nämnds existens, eftersom det behövs nämnder också på annat håll.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

Herr talman! I vpk-motionen 792 slås fast att arbetsmiljön bör i sin vidaste betydelse innebära den sociala, fysiska och psykologiska omgivning som arbetet utförs i. Detta kan inte kopplas bort från rätten till arbete eller makten och bestämmanderätten över arbetets innehåll och utformning. Därför kan arbetsmiljön i sin totala mening aldrig bli riskfri, så länge privatkapitalister och aktieägare har makten över de arbetandes villkor och miljö. Hotet om arbetslöshet, reallönesänkningar och inskränkningar i demokratiska rättigheter innanför arbetsplatsens väggar kan inte undanröjas förrän kapitalismen har avskaffats och ersatts med ett folkvälde, dvs. ett socialistiskt system. Vi har i dag erfarenheter av arbetsmiljöns betingelser under en lågkonjunktur. Jag skulle vilja påstå att arbetsmiljön under den senaste tvåtre-årsperioden inte har förbättrats utan snarare försämrats i förhållande till utvecklingen i vårt samhälle. Lågkonjunkturen har gjort att den ekonomiska pressen på företagen ökar alltmer. Företagen får allt mindre ekonomiska resurser för arbetsmiljöinsatser. Reallönesänkningarna har medfört att de arbetande tar större risker för att uppnå sina löner. Det betyder också att arbetsmiljön totalt sett är sämre. Man har även infört nya prestationsnormer för att nå upp till tidigare reallöner. Totalt sett har arbetsmiljön under de senaste åren tagit ett steg tillbaka. Svårigheterna att bedriva ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete har, som man kan upptäcka om man ser närmare på det, verkligen gått i baklås. Vpk har under hela 1970-talet drivit arbetsmiljöfrågorna i riksdagen och i fackföreningarna och även nått en viss framgång när det gäller sådana frågor som asbest, införande av listan med hygieniska gränsvärden och sänkningar av dessa gränsvärden, skyddsombudens rätt att stoppa jobb, begränsning av epoxifärger, m.m. De flesta av de stora arbetsmiljökraven är emellertid inte tillgodosedda. Hörnstenen i den nuvarande lagstiftningen är arbetsmiljölagen, som trädde i kraft den 1 juli 1978. Under riksdagsbehandlingen och i sin motion 1976/77:149 levererade vpk en omfattande kritik mot varje kapitel i lagen. Lagen bedömdes som ett visst framsteg i kampen för en bättre arbetsmiljö, men att den är helt otillräcklig har visat sig i den pågående lågkonjunkturen. 1. Lagen slog fast att det dagliga och lokala arbetsmiljöarbetet skall bygga på klassamarbete — samarbete, som det heter. 2. Fackföreningarna fick inga avgörande och konkreta maktbefogenheter. 3. De övergripande arbetsmiljöproblemen arbetstakt, jäkt och stress, utslagning och utsortering överlämnades helt till förhandlingar enligt medbestämmandelagen. 4. Lagen var en ramlag som överlämnade alltför viktiga beslut till arbetarskyddsstyrelsen. Förslagen som vpk ställde röstades ner av riksdagen. Men ingenting har skett, vad jag kan se, som skulle motivera en annan inställning från vpk:s sida. Kampen sker ute på arbetsplatserna liksom tidigare, och vpk-kraven kommer att få det gehör som tidigare vpk-krav har fått när opinionen är stark nog att genomföra dem. Årets vpk-motion om arbetsmiljön, nr 792, behandlar egentligen två huvudområden, nämligen dels risker, riskgrupper och riskbekämpning, dels myndigheter, lagstiftning, utbildning och organisation. Arbetsmiljöns risker och riskgrupper kan indelas enligt följande: Olycksfall. Omkring 200 personer dödas i arbetet varje år. 1 700 blir invalider i den meningen att de tillerkänns ersättning. Antalet skadade uppgår till ungefär 120000 per år. Siffrorna har varit konstanta under 1970-talet, men de faktiskt inträffade olyckorna på arbetsplatserna är många fler — det är en stor underregistrering. Kemiska risker. De är kända sedan flera hundra år, och utbyggnaden av industrin har mångdubblat riskerna. Det finns klassiska exempel på risker: blyoch kvicksilverförgiftning liksom silikos. Den sistnämnda sjukdomen beskrevs för 200 år sedan av Linné. Likafullt är de klassiska riskerna utbredda på de svenska arbetsplatserna. Kunskap och forskning räcker inte. Det krävs en aktiv kamp för en god arbetsmiljö. Det är den erfarenhet man kan dra när det gäller de kemiska riskerna. De fysikaliska riskerna. Dessa har inte direkt stått i rampljuset under 1970-talet på samma sätt som andra risker. Hit hör radioaktiv strålning — det gäller framför allt dem som jobbar i kärnkraftverk, röntgenpersonal m.fl. — och icke joniserande strålning, som främst berör kraftverkspersonal. Bullret är välkänt sedan länge som en riskfaktor och har ökat på senare år på grund av de allt snabbare maskinerna. Bullerbekämpning är en relativt kostsam historia, och här belyses motsättningen mellan kapitalägarnas profitintresse och riskerna för de arbetande. Det görs i regel ytterst begränsade insatser i fråga om bullerbekämpning. Dålig belysning är också en komfortfaktor som utgör en olycksfallsrisk, liksom drag. De fysikaliska riskerna är utredda och mer kända än de kemiska, men de nonchaleras i många fall av skyddsorganisationer och yrkesinspektion —det är inte så stora problem, tycks man mena. Sedan har vi ergonomiska risker i ordets mera begränsade betydelse av arbetsställningar och arbetsmoment som leder till sjukdomar i främst muskeloch ledapparat. Här har en förändring skett under de senaste decennierna. Tidigare var tunga lyft det avgörande problemet, men nu är ensidiga rörelser och statisk belastning de största bekymren. Allvarligt är att de ergonomiska riskerna avspeglar sig i den höga andelen sjukfrånvaro och förtidspensionering på grund av ryggoch ledbesvär. De organisatoriska och sociala riskerna eller de psykosociala riskerna är omöjliga att avskaffa inom ramen för det samhälle som vi har nu, det kapitalistiska systemet, eftersom grundfrågan är makten över arbetsplatserna. Men en del har förbättrats. Det ställs nu krav på att skiftarbetet måste minska liksom ensamarbetet. Ett reellt inflytande över personalpolitik, tillsättande av arbetsledning och löneformer har självfallet också stor betydeise. Rätten till arbete kan förstärkas. Utslagning och sjuklighet till följd av arbetsmiljön kan minskas genom en facklig kamp. Bland de sociala riskgrupperna finns också invandrarna. Det vore ganska naturligt om skyddsanvisningar och skyddsföreskrifter översattes till de vanligaste invandrarspråken. Det är en självklarhet som vpk framför i motionen 605. För att kunna åtgärda riskerna och bekämpa dem på ett effektivt sätt har vpk i motionen 792 ställt en rad krav. Det första är att den lokala fackföreningen skall få vetorätt angående arbeten som är förenade med olycksfallsrisk, och att detta införes i arbetsmiljölagen. Vi kan se att detta är ett starkt motiverat krav. Svenska arbetsgivareföreningen, SAF, har i sina kampanjer gått ut med att man vill ha prestationslöner. Man önskar prestationsnormer och en hel prestationslönekedja över hela arbetslivet. Det är en form av ackordslön, och vi vet att då kommer jäkt och stress fram. Det vore ju det allra minsta och rimligaste att man gav facket rätt att här säga stopp mot denna anstormning från kapitalherrarna. Utskottet har en annan mening. Den borgerliga sidan är naturligtvis nöjd med denna lagstiftning. Där är samverkan och medbestämmande på arbetsköparnas villkor naturligtvis det viktigaste. Men man förvånar sig över att socialdemokratin inte oroar sig över SAF:s kampanjer utan skriver ihop sig med borgerligheten om att avslå ett sådant ganska blygsamt yrkande om att fackföreningsrörelsen skulle få välja löneform när vi har en sådan utslagning på arbetsplatserna. Yrkandet 6 i motionen vill ge den lokala fackföreningen i stället för yrkesinspektionen rätt att besluta om när arbetet skall återupptas efter att ett skyddsombud stoppat arbetet på grund av fara. Motiveringen är sedan många år att det är de som utsätts för faran som skall avgöra om ett arbete kan återupptas eller inte. I dag är det ju så att yrkesinspektionen kommer, men den har en begränsad lagstiftning till sitt förfogande, och i de flesta fall kommer arbetet att återupptas utan att några nämnvärda åtgärder har vidtagits. Utskottet för sin del pekar återigen på samarbetet i botten. Man skall komma överens om alla frågor mellan arbetsköparna och arbetarna. Yrkesinspektionen skall inom lagens ram klara av detta, och ramlagen skall gälla. Man kan ju fråga sig varför inte denna ram kan vidgas. För att inte helt svärta ner yrkesinspektörerna kan man ju säga att de inte kan beskyllas för att ha överträtt lagen åt arbetarnas håll, snarare tvärtom. Men med en annan konstruktion av reglerna för att stoppa och sätta i gång verksamheten kunde yrkesinspektörerna bli befriade från befattning med denna åtgärd. Yrkande 4 i motionen innebär att representanter för arbetsgivarparten utesluts från beslutanderätt i arbetarskyddsstyrelsen och att de fackliga representanterna får kvalificerad majoritet i såväl arbetarskyddsverkets styrelse som yrkesinspektionsnämnderna. Yrkesinspektionen skulle ju kunna vara ett redskap för arbetarna, på den lokala nivån tillsammans med fackets representanter. Men utskottet hänvisar fortfarande, i gemenskap mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna, att samarbetet är utgångspunkten. Förhandlingar skall råda bot på det mesta här livet, även på arbetarskyddsstyrelsen. Men det är ju så att i arbetarskyddsstyrelsen pågår förhandlingar mellan parterna om hur anvisningar och normer skall utarbetas. Dessa förhandlingar går över huvudet på de arbetande som drabbas av den dåliga arbetsmiljön. Yrkande 3 är ett krav på en minst tiofaldig säkerhetsmarginal att tillämpas vid fastställande av hygieniska gränsvärden, utgående från lägsta kända nivå som misstänks ge akut eller kroniskt skadlig påverkan, samt att den preciserade dokumentationen bakom varje gränsvärde offentliggörs. Vpk har vid flera tillfällen påpekat de stora ofullkomligheterna i den hygieniska gränsvärdeslistan. Det finns fortfarande inte någon redovisad dokumentation om varför man sätter ett gränsvärde. Flera gränsvärden är redan satta så, att skadliga effekter kan förutses inträffa, och som vi vet tillämpas inte någon avgörande säkerhetsfaktor i gränsvärdena. Orsaken till detta har avslöjats vara de förhandlingar som förs med Svenska arbetsgivareföreningen om lämpliga gränsvärden. Listan fastställs sedan av arbetarskyddsverkets styrelse. Det är ju horribelt att det får gå till på detta sätt. Det är bl.a. detta som gör att vi vill ha en kvalificerad majoritet av arbetarrepresentanter i verkets styrelse och att målsättningen för arbetarskyddsverket och dess föreskrifter skall vara en riskfri arbetsmiljö utan hänsyn till företagens profiter. Utskottet avvisar återigen själva målsättningen att man skall ha en god säkerhetsmarginal. Man kan fråga sig varför utskottet inte vill acceptera den principen. Det har i riksdagen varit ständigt motstånd mot att från riksdagen få en uttalad princip om hur gränsvärden skall sättas. Därför har vi detta förhandlande och satta gränsvärden som ständigt får revideras. Utskottet ger dock ett halvt bifall till en del av motionskravet — man vill utreda frågan om dokumentationen bakom gränsvärdena. Vi vet att den i dag är oerhört bristfällig, och skulle vi fråga dem som i dag sätter gränsvärdena vilken dokumentation de har att vetenskapligt stödja sig på, skulle de inte kunna lämna fram särskilt mycket för att verkligen bevisa att värdena är Men motionskravet handlar om mer — det handlar också om målsättningen. Utskottet säger att det är förebyggande av skadlig eller besvärande påverkan som skall vara de hygieniska gränsvärdenas målsättning. Men målsättningen måste ställas högre, och det är därför som vi i bilden har fört in det tiofaldiga säkerhetsmåttet. Yrkande 7 i vår motion är att arbetarskyddsstyrelsen skyndsamt skall utarbeta föreskrifter om kraven på den psykosociala arbetsmiljön, så att ramlagen fylls med ett innehåll. Detta är en av de frågor som har slagits upp mest. Lagen skulle nu verkligen ta tag om inte bara de fysiska frågorna utan även de psykosociala, sades det. Och i lagens 2 kap. 1 § andra stycket sägs: ” Arbetsförhållandena skall anpassas till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Det skall eftersträvas att arbetet anordnas så, att arbetstagare själv kan påverka sin arbetssituation.” Inte minst tjänstemannaorganisationerna har haft stora förhoppningar på den nya arbetsmiljölagen i vad gäller dessa frågor. Men trots den stora publiciteten ser det ut som om detta skall bli ett stort illusionsnummer. LO menade i sitt remissyttrande innan lagen antogs att det i lagtext eller motiv bör framkomma att arbetstakten inte skall vara maskinstyrd eller styrd av löpande band, utan att arbetstagaren själv skall kunna reglera sin arbetstakt samt att ensidigt upprepande av begränsade arbetsmoment skall undvikas. LO pekade direkt på det problem som råder, nämligen att arbetaren är styrd av maskiner. Utskottet säger i detta sammanhang att ett arbete är på gång och att arbetarskyddsstyrelsen har fått ökade resurser till detta område. Med det är utskottet nöjt och tänker inte vidta fler åtgärder. Man kan här, liksom när det gäller de andra kraven, fråga sig hur ett arbetarparti kan lämna denna fråga så öppen. Hur skall man kunna lösa de psykosociala problemen i nära samarbete med Svenska arbetsgivareföreningen, när man i dag ser dess kampanj om lönsamhet, som kräver mer av varje arbetare, högre arbetstakt, fler karensdagar vid sjukdom och prestationslönenorm? Jag kan inte begripa att man så kan nonchalera de högtidliga paragraferna i arbetsmiljölagen som socialdemokraterna gör när de skriver sig samman med de borgerliga partierna och lättvindigt avfärdar detta problem. Vpk kräver i yrkandet 8 att alla anställda får obligatorisk tillgång till företagshälsovård fr.o.m. 1985 samt att företagshälsovården samordnas med landstingens verksamhet och att företagshälsovårdens personal anställs via landstingen men ansvarar för en kommitté som till sin majoritet är sammansatt av fackföreningsmedlemmar utsedda av de lokala fackorganisationerna. Det är ett berättigat krav. Det är bara en tredjedel av de arbetande som har tillgång till företagshälsovård. Nu regleras företagshälsovården via avtal mellan LO, PTK och SAF samt motsvarande för den offentliga sektorn. Det krävs en omfattande företagshälsovård för alla, en företagshälsovård som kan dels eliminera de sjuka arbetsplatserna, dels förbättra hälsotillståndet främst medicinskt hos de arbetande. De avtal som finns om majoritet för de anställda i skyddskommittéer är naturligtvis en stor framgång, men det är framsteg som har vissa ramar av ekonomisk karaktär. För att åtgärda både de fysiska riskerna och de psykiska riskerna behövs det pengar. Denna majoritet i skyddskommittéerna i företagen har en ganska begränsad ram när de skall vidta offensiva åtgärder. Utskottet för sin del fastnar återigen i samarbetstanken. Frivilligheten skall gälla i utbyggnaden av de här företagshälsovårdscentralerna. Men när kommer resultatet då? Ja, det kommer väl inte alls att bli någon företagshälsovård för alla när man inte spikar en klar målsättning och när den skall uppfyllas. Frivilligheten i detta fall är helt på arbetsköparnas villkor. Det finns även andra frågor som har att göra med företagshälsovården. Man måste förlänga och förbättra kurserna för företagshälsovårdens personalkategorier — det stärker också företagshälsovårdens status. Vad beträffar utbildning har vi i yrkandet 10 föreslagit att även skyddsombud skall ha möjlighet till en högre utbildning än den vanliga utbildning de nu har. Skyddsombudens utbildning är i dag en samarbetsfråga, men vi menar att utbildningen också skall kunna vara högskoleanknuten. Det skall inte bara vara skyddsledare i företagen, inspektörer och andra som skall ha möjligheter till denna utbildning. Denna fråga har också ett nära samband med hur facket bygger upp sina egna resurser, t.ex. ett eget institut. I yrkandet 12 tar vi just upp frågan om ett fackligt institut. Vi menar att riksdagen bör fatta ett sådant beslut att fackliga organisationer som vill starta fackliga arbetsmiljöinstitut för forskning, information, utbildning och undersökningar skall kunna få statliga medel för det. Det behövs facklig kunskap och det behövs facklig kontroll mot arbetsköparnas ensidiga dominans på denna sida. Utskottet säger nej. För borgarna är det givetvis naturligt, men det är ganska onaturligt att socialdemokratin så förlitar sig på forskningsresurser och annat i samhällets regi, som man säger, när vi vet att de är arbetsköparinfluerade och kommer från arbetsköparhåll. Det behövs en fackligt samlad forskning, en partsforskning. När det gäller forskning kan man också säga att den svartlistning av arbetsmiljöforskare som SAF har gjort illustrerar den position som fackföreningarna och arbetarna har, nämligen ett underläge. Som helhet belyser också arbetsmiljöfrågorna att det finns en oförenlig motsättning mellan kapital och arbete samt klassamarbetets omöjlighet. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna 605 och 792 på samtliga punkter.